Herr talman! Jag borde kanske vara tacksam mot Egon Jacobsson för att han har talat om vad jag kommer att säga i den här debatten. Genom den skylt som visades har han tagit sig orådet före att gå in på rent personliga förhållanden som knappast är lämpliga att gå in på i den här salen. Det finns också andra talare vilka skall yttra sig i det här ärendet och mot vilka jag skulle kunna framföra en hel del synpunkter, men jag skall underlåta att göra det — jag tycker inte att det skulle vara rent spel. Herr talman! Den socialdemokratiska reservationen till skatteutskottets betänkande är baserad på två motioner. I motion nr 468 av Bengt Silfverstrand och Egon Jacobsson begärs en översyn av gällande bestämmel I den andra motionen, nr 1598 av Erik Wärnberg m.fl., går man ett steg längre och kräver lagstiftning syftande till att förhindra icke avsedda skattelättnader när personer använder livräntor som betalning vid överlåtelser av, som det heter, vissa tillgångar. Min företrädare här i talarstolen Egon Jacobsson har skrivit under båda motionerna, men eftersom den sistnämnda av Erik Wärnberg är daterad tre dagar senare än den som Egon Jacobsson har gemensamt med Bengt Silfverstrand, förmodar jag att Egon Jacobsson numera sympatiserar mera med de mera långtgående kraven i Erik Wärnbergs motion. egendomslivräntorna har funnits länge. I ett betänkande från 1972 om utredningen av periodiskt understöd föreslogs vissa inskränkningar i rätten att utge livränta. Jag kommer alltså nu inte att citera propositionen, som Egon Jacobsson trodde, men jag har anledning att citera en del av vad utredningen skrev: ”Av vad som anförts vid remissbehandlingen av skattelagsakkunnigas förslag synes framgå, att behovet av livränta koncentrerar sig främst till överlåtelser av mindre företag i form av rörelse eller jordbruk. Syftet med livränta i stället för köpeskilling kan här vara att behålla företaget inom familjen eller att undvika en uppsplittring av ägandeförhållandena på flera händer. Därtill kommer att livräntan för säljaren kan anses motsvara pension för säljaren. I sådana fall bör nuvarande regler kunna godtas även i fortsättningen.” 1972 års utredning resulterade året efteråt i en proposition som också godkändes av riksdagen. De väsentligaste inskränkningarna i bruket av livränta blev att avdragsrätt för livränta till minderåriga barn och studerande inte medgavs. Det kan noteras, som Egon Jacobsson var vänlig att påpeka, att det var en socialdemokratisk regering som skrev propositionen, och därför är det väl också logiskt att Erik Wärnberg m.fl. i sin motion anför något liknande.

Även om någon liknande skrivning inte förekommer i reservationen eller i Bengt Silfverstrands och Egon Jacobssons motion måste slutsatsen bli att socialdemokraterna accepterar livräntetransaktioner när säljaren har varit beroende av jordbruksfastigheten för sin försörjning. Mot den bakgrunden finner jag det naturligtvis egendomligt att Egon Jacobsson nyss tog till sådana brösttoner. I logikens namn borde det naturligtvis också gälla annan rörelse än jordbruksrörelse, vilket också står angivet i 1972 års utredning. som så småningom godkändes av riksdagen. Kvar av problemen är då, som utskottet har angivit i sitt betänkande, svårigheterna att göra en tillfredsställande gränsdragning mellan livräntor som kan anses motiverade av godtagbara skäl och övriga transaktioner. Missbruk kan tänkas förekomma när livränta utbetalas till någon som är bosatt utomlands, och därvidlag kan det vara motiverat med en inskränkning. Beträffande övriga gränsdragningsproblem pågår det en översyn av beskattningsreglerna för familjeföretag. I direktiven till denna utredning, som tillsattes i augusti 1979, heter det bl.a. att utredningsuppdraget omfattar beskattningskonsekvenserna inte bara vid arv och gåva utan även annan form av övertagande, nämligen enskilda personers köp av familjeföretag. Utredningen skall också undersöka möjligheterna att underlätta enskilda personers köp av familjeföretag. Detta är ingalunda överraskande, eftersom småföretagen i mångt och mycket är ryggraden i vårt näringsliv. Det kan slutligen tilläggas att användandet av livräntor vid egendomsförvärv inte enbart är en fördel, då den som köper en fastighet och lämnar livränta som dellikvid får ett motsvarande lägre ingångsvärde vid en eventuell framtida försäljning. Detta missgynnar honom ur skattesynpunkt i hans roll som säljare. Med anledning av vad jag här har anfört anser jag det vara fullt tillräckligt med det tillkännagivande som utskottsmajoriteten har gjort, varför jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Herr talman! Skattelagarna skall ge möjlighet till undantag, men undantagen måste vara rättvist utformade. Så sade budgetminister Ingemar Mundebo bl.a. i gårdagens frågestund här i riksdagen. I andra delen av detta påstående kan jag oreserverat instämma. Att helt undvika undantag i skattelagstiftningen är naturligtvis en praktisk omöjlighet. Men undantagen i det svenska skattesystemet har blivit alldeles för många. Medan de borgerliga partierna vill reducera hela den svenska skattedebatten till ett marginalskatteproblem, börjar allt fler människor komma till insikt om att det är orättvisorna, undantagen och avarterna i bl.a. avdragssystemet som utgör de allvarligaste bristerna i vårt skattesystem. Utredningen om allmän skatteflyktsklausul, tillsatt av den socialdemokratiska regeringen, skriver bl.a.: ”Oavsett storleken av de undanhållna skattebeloppen är det uppenbart, att vi här står inför ett samhällsproblem av allvarlig karaktär. Vetskapen om att skatteundandragande åtgärder vidtages istor skala, och i de flesta fall också lyckas, är ägnad att fresta allt fler att göra ett försök på området. Den försvagar motståndskraften hos dem som i och för sig är inställda på att göra rätt för sig i förhållande till stat och kommun. Viljan att fullgöra en betungande skattebörda försvagas, när det är känt att vida kretsar kan mildra sin börda genom tvivelaktiga åtgärder. En förnyad uppdelning av medborgarna i frälse och ofrälse, där frälset beror på mindre nogräknade åtgärder är ett perspektiv som inger allvarlig oro.” Skatteflykt karakteriseras av att den skattskyldige med hjälp av olika konstruktioner söker uppnå inte avsedda skatteförmåner. Skatteflykt innebär att samhället och dess medborgare går miste om resurser som skulle behövas för att förstärka samhällsbygget på olika områden. I dag hyllas vinnarna i systemet, de smarta, de fiffiga, de som lyckats skaffa sig fristäder i Liechtenstein, Monaco och andra s.k. skatteparadis. Om förlorarna, det stora folkflertalet, den vanlige svenske löntagaren som pliktskyldigast betalar sina skatter och samtidigt genom ytterligare uppoffringar bidrar till att fylla igen hålen efter bortflyende idoler, skrivs det inga hemma-hos-reportage. Att socialdemokraterna i sin strävan att åstadkomma ett rättvisare skattesystem inte kan påräkna särskilt stor hjälp från de borgerliga partierna är det ärende vi nu diskuterar ytterligare ett exempel på. I motion 1979/80:468 har jag tillsammans med Egon Jacobsson begärt en översyn av nu gällande bestämmelser för beskattning av livräntor i samband med egendomsförvärv. Skatteutskottets borgerliga majoritet kostar på sig erkännandet att reglerna för den här typen av egendomsförvärv kan utnyttjas för att uppnå inte avsedda skatteförmåner. Men den milda suck man kan skönja bakom formuleringarna utmynnar i den föga hoppingivande slutsatsen att regeringen förutsättes uppmärksamt följa utvecklingen på området. Det må kanske förlåtas oss om vi inte sätter särskilt stor tilltro till denna uppmärksamhet. Uppmärksamhet gentemot skattesystemets avarter och orättvisor har nämligen inte hittills varit de borgerliga regeringarnas mest framträdande karaktärsdrag. Antingen är skatteutskottets borgerliga majoritet inte medveten om att transaktioner där livräntor utgör delar av köpeskilling vid framför allt fastighetsaffärer ökat i omfattning under senare år, eller också blundar man för denna realitet. Kontakter med bl.a. länsstyrelserna i Malmöhus och Kristianstads län bekräftar att detta är ett allvarligt problem. Sedan möjligheterna att vinna skattemässiga fördelar genom pensionsförsäkringar starkt begränsats har en del av vårt lands skattefrälse övergått till att dribbla med livräntor. I samband med att villkoren vid försäljning av aktier och rörelse skärptes för inte så många år sedan sålde många undan för att få ut ackumulerade vinster. Dessa vinster användes i mycket stor utsträckning för investeringar i fastigheter och konst. Livräntor började i detta sammanhang komma till ökad användning som dellikvider för dessa ”investeringar”. Jag skall med några exempel från de båda Skånelänen belysa problemets art och konsekvenser: Det första exemplet gäller en person i en Skånekommun som ägnar sig åt fastighetsaffärer och fastighetsförvaltning. Han genomför 10 transaktioner med fastigheter till ett sammanlagt ingångsvärde av 40 milj.kr. Fastigheterna är egendom som utgör lagertillgång i rörelsen. Efter nedskrivning och värdeminskning återstår ett bokfört värde på ca 32,5 miljoner. Fastigheterna säljs till ett pris av sammanlagt 50 miljoner. Normalt skulle vid en försäljning mellanskillnaden, 17,5 miljoner, ha tagits upp till beskattning. Men affärerna ordnas på det sättet att 32,5 miljoner betalas kontant. Resten — 17,5 miljoner —- erläggs i form av livräntor fördelade över ett stort antal år. Livräntor ingår inte i köpeskillingen när säljarens skattepliktiga realisationsvinst skall beräknas. I både detta och ett annat liknande fall flyttade säljaren till Frankrike för säkerhets skull. Livränta betraktas som inkomst av tjänst. Genom flyttningen undgår säljaren således helt beskattning i Sverige. Det andra fallet gäller en skogsfastighet i Kristianstads län. I detta fall kan köparen kvitta åtminstone en del av avkastningen av fastigheten mot det avdrag och den skattelättnad han erhåller genom livräntan. Det går alltså alldeles utmärkt att bedriva skogsbruk och t.o.m. i vissa fall nollskatta trots att man ökar sina inkomster. Det tredje exemplet gäller Sjöbo kommun i Malmöhus län. Kommunen köpte nyligen en fastighet för ca 420 000 kr. av en privatperson. Ungefär hälften av köpeskillingen erlades som egendomslivränta på 15 år. En mycket lönsam affär för kommunen, säger en företrädare för Sjöbo kommun i en kommentar till affären. Han fortsätter: ”Vi har ju skatteutjämningsbidrag.” Kommentarer är överflödiga. God skatteplanering, säger en borgerligheten närstående tidskrift, Privata Affärer, som ett omdöme om den här typen av transaktioner. God skatteplanering är alltså enligt denna filosofi när man slipper delar av lagfartskostnaden — den utgår bara på den kontanta delen av köpeskillingen — liksom när man sänker sin inkomstoch förmögenhetsskatt och flyttar över skattebördorna på andra skattebetalare, de vanliga löntagarna. Det är god skatteplanering enligt borgerlig filosofi. Det har, bl.a. i skatteutskottets betänkande, hävdats att livräntor i vissa fall, t.ex. för pensioneringsändamål i samband med avyttring av jordbruksfastigheter, kan anses motivera lättnader ur beskattningssynpunkt. Det är ytterst tveksamt. Med tanke på dagens väl utvecklade sociala trygghetssystem framstår egentligen denna motivering inte som särskilt väl underbyggd.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
Herr talman! Det var en gruvlig salva Bengt Silfverstrand avlossade. Han talade om mindre nogräknade åtgärder, om att dribbla med livräntor och mycket annat. Då är det egendomligt att hans motion, 468, bara har utmynnat i följande hemställan: ”att riksdagen hos regeringen begär en översyn av nu gällande bestämmelser för beskattning av livräntor i samband med egendomsförvärv”. Inget krav med anledning av motionen eller i enlighet med vad som i motionen anförts, inget krav på lagstiftning, som förekommer i motionen 1598. Bengt Silfverstrand klagar över att det inte förekommit någon översyn och att skatteutskottets majoritet uppenbarligen inte vill göra någon översyn. Men det är ju det vi skriver i vårt betänkande. Jag kan rekommendera Bengt Silfverstrand att läsa kommittéberättelsens del 2, 1980, s. 256-270. Där står uttryckligt angivna direktiv till översyn av beskattningsreglerna för familjeföretag. Där talas också om, som jag nämnde i mitt första anförande, överlåtelse i annan form än genom arv och gåva.
Herr talman! Knut Wachtmeister är förvånad över att vi motionärer nöjt oss med detta enligt hans uppfattning mycket modesta, kanske alltför modesta, krav på en översyn av gällande regler. Men, Knut Wachtmeister, det är faktiskt värre än vi trodde när vi skrev motionen. Vi har nu sett flera exempel på att det här problemet har betydligt större omfattning än vi kunde föreställa oss när vi skrev vår motion. Ett yrkande om en översyn tycker vi emellertid är rimligt. Det skall inte ankomma på motionärer att skriva lagtext eller framställa yrkanden som innehåller färdiga lagförslag. I vår motion gör vi en beställning till regeringen.

Herr talman! Av det senaste som Bengt Silfverstrand sade förstår jag att han inte tillhör det stora antal socialdemokrater som skrivit under motion 1598. Där krävs nämligen att riksdagen hos regeringen begär förslag till lagstiftning i syfte att förhindra att icke avsedda skattelättnader kan uppnås genom användande av livränta vid överlåtelser av vissa tillgångar. Bengt Silfverstrand sade nyss att det inte tillkommer motionärer att kräva en sådan lagstiftning. Men det har man alltså gjort i motionen 1598.
Herr talman! Jag tycker att detta är ett försök att komma ifrån hela problematiken. Skillnaden mellan en begäran om lagstiftning och en beställning av översyn av ett bristfälligt system är faktiskt hårfin. Vad det gäller, Knut Wachtmeister, är att erkänna att det här är ett problem. Om man anser att det är ett problem, skall man då nöja sig med att tro att regeringen vidtar åtgärder, när man i utskottsskrivningen litet längre fram säger ”om de praktiska erfarenheterna motiverar detta”? Nu är det på det sättet, Knut Wachtmeister, att erfarenheterna tydligt visar att livräntor i samband med egendomsöverlåtelser används i det uppenbara syftet att få lättnader i beskattningen, lättnader som icke är avsedda i skattelagen. Skall vi då nöja oss med den synnerligen enkla och alltför lättvindiga lösningen att överlåta problemet till regeringen och hoppas att denna regering, som inte i något annat fall har täppt till de kryphål som finns i vårt skattesystem utan tvärtom ytterligare utökat antalet kryphål i skattelagstiftningen, skall vidta åtgärder? I förra veckan diskuterade vi t.ex. avdrag, alltså skattelättnader, genom sparande i aktiefonder. Det är ytterligare ett exempel på att den borgerliga regeringen vill gå den andra vägen — mot fler kryphål. Socialdemokraterna vill täppa till kryphålen. Vi har lagt fram konkreta förslag om hur det skall gå till. Den borgerliga majoriteten med moderaterna i ledningen går emot sådana förslag. Jag tycker att det är betecknande för svensk skattedebatt.

Herr talman! Jag skulle väl egentligen låta ledamöterna i skatteutskottet själva föra den här debatten. Men när jag ändå begärt ordet kan jag inte underlåta att något kommentera det våldsamma angrepp som Bengt Silfverstrand gjorde på hela borgerligheten, där han försökte utmåla den som en samling skattegangstrar. Bengt Silfverstrand är väl ändå den som sist av alla i denna kammare borde uttrycka de synpunkterna. Då enskilda riksdagsledamöter begär ordet för att kommentera sina motioner brukar de ge uttryck för missnöje och för att de känner sig illa behandlade. Jag har, herr talman, begärt ordet för att ge uttryck för raka motsatsen. Skatteutskottet har vid behandlingen av min motion nr 787 visat prov på praktiskt politiskt handlande och tillstyrkt motionens syfte när det gäller periodiskt understöd. Det har man kanske gjort för att ytterligare understryka att det finns även andra borgerliga ledamöter — moderater — som har yrkat att felaktigheter i det här avseendet skall rättas till. Detta har alltså skatteutskottet enhälligt beslutat tillstyrka, och det kommer att innebära värdefulla inkomster för statskassan. Jag ber att till skatteutskottet få säga tack.

Herr talman! Låt mig börja med att säga några ord apropå Knut Wachtmeisters första inlägg. Jag har inte utpekat någon. Vad jag sade i mitt första inlägg finns skrivet, och det kan Knut Wachtmeister få läsa i efterhand. Jag valde att via bildskärmen visa några tidningsrubriker för att därmed bättre åskådliggöra den fråga som vi nu behandlar. Jag kan naturligtvis förstå både Knut Wachtmeisters och Wiggo Komstedts irritation — sanningen är ju ibland obehaglig. Har man dessutom dåliga argument att komma med, så kan det vara ännu besvärligare. Det vore nog att göra våld på sanningen om man påstod att Knut Wachtmeister genom sina inlägg här har stärkt den borgerliga majoritetens uppfattning. I sitt första inlägg uppehöll han sig något vid dateringen av motionerna, och därefter talade han om krav på översyn och lagstiftning. Den som läser de två motionerna förstår fullt ut vad det handlar om, nämligen att komma åt ett problem i samhället som undan för undan blir större och större. Det har alldeles nyss också belysts och dokumenterats av Bengt Silfverstrand. Sedan säger Knut Wachtmeister att livräntorna har funnits länge, och det är riktigt. Därför finns det skäl att nu ta bort dem på grund av det sätt på vilket de används. Vidare citerade Knut Wachtmeister ur propositionen från 1973.

Knut Wachtmeister säger att utskottsmajoriteten har gått långt, och det är riktigt. På s. 8 i utskottsbetänkandet har man ändå förmått sig till att skriva: ”Reglerna kan emellertid också utnyttjas för att uppnå ej avsedda skattelättnader. Genom att använda denna form av vederlag kan säljaren undgå en omedelbar beskattning av inkomst vid försäljningar, och även andra skattelättnader kan uppkomma både för säljaren och köparen.” Man fortsätter: ”Även om förbättringar således har genomförts är utskottet medvetet om att vissa invändningar mot reglerna fortfarande kvarstår.” I klämmen slutligen sägs att regeringen uppmärksamt skall följa denna fråga. Om man nu erkänner att detta är ett problem, varför då inte ta steget fullt ut och lagstifta? Jag frågar mig också, herr talman, var centerpartisterna och folkpartisterna befinner sig i den här debatten. De tre borgerliga ledamöter som tagit till orda tillhör samtliga moderata samlingspartiet. Det kanske ändå är så, som jag konstaterade i mitt inledningsanförande, att centeroch folkpartister mår litet illa därför att de inte har anslutit sig till socialdemokraternas linje i den här frågan. Vad Knut Wachtmeister försöker försvara är en sjuk sak. Det behövs en ny lagstiftning, och den behövs nu.
Herr talman! Egon Jacobsson sade att jag använde dåliga argument. Jag uttryckte glädje över att utskottet har tillstyrkt min motion, vari jag har tagit upp ett problem beträffande skattesituationen, nämligen det utrymme för skatteflykt som ges genom möjligheten till periodiskt understöd. Därmed kan man komma till rätta med denna avart. Vilket skulle det dåliga argumentet vara, Egon Jacobsson? Jag har litet svårt att förstå den infallsvinkeln.
Herr talman! Egon Jacobsson sade att han inte har utpekat någon. Det är ett ytterst egendomligt påstående, eftersom han på kammarens stora bildskärm visade ett exempel. Det är väl i högsta grad att utpeka en viss riksdagsman. Jag skall inte utpeka någon riksdagsman, vilket jag mycket väl skulle kunna göra i detta sammanhang. På tal om icke avsedda skattelättnader vill jag framhålla att utskottet är medvetet om — det sade jag också i mitt inledningsanförande — att det kan behöva göras inskränkningar exempelvis när det gäller personer som flyttar utomlands. Jag tror att det där inte råder någon större skillnad mellan våra synsätt. Sedan frågade Egon Jacobsson — fast han inte kräver det i sin motion — varför man inte direkt kan begära en lagstiftning. Nu har Egon Jacobsson inte varit med så länge i riksdagen — det har inte heller jag för den delen — men under alla de år som de borgerliga partierna har befunnit sig i opposition har motioner avstyrkts på löpande band med den motiveringen att en utredning pågick i frågan. Det är givetvis motiverat att avvakta en pågående utredning. I detta fall tillsattes utredningen den 30 augusti 1979, och den har självfallet ännu inte kommit fram med något resultat. Därför anser jag fortfarande att det är fullt befogat att uttrycka saken så som utskottsmajoriteten har gjort. Herr talman! Jag konstaterar också att Bo Lundgren inte fick svar på den fråga han ställde till Egon Jacobsson.

Herr talman! Jag har inte givit några värdeomdömen om kammarens borgerliga ledamöter. Jag citerade bara vad utredningen om en allmän skatteflyktsklausul sade för ungefär fem år sedan. De kulorna visste tydligen var de tog. Wiggo Komstedt däremot antydde att jag skulle ha ett tvivelaktigt förflutet i skattesammanhang. Då vill jag bara understryka att jag verkligen — och det kan dokumenteras — har betalt min skatt till sista kronan. Wiggo Komstedt är uppenbarligen intresserad av skattefrågor. Om han slår upp s. 150-162 i Göran Skyttes bok De rika och deras skatter — ett reportage om den lagliga skatteflykten — Wiggo Komstedt skall gärna få låna den av mig — kommer han där att finna både mina och hans egna bidrag i form av skatter, framför allt till det svenska folkhushållet. Han kan där göra en jämförelse, och den jämförelsen utfaller inte till Wiggo Komstedts förmån. Bo Lundgren bad om exempel på transaktionerna. Det är kanske en brist i denna debatt. Jag tycker att det egentligen har gällt principer, och då är det väldigt viktigt att lämna exempel. Jag har också givit ett flertal exempel. Bo Lundgren sade att förfarandet inte strider mot lagens anda och mening, och han frågade om inte vi också tycker så. Då vill jag svara att det gör det inte, så som Bo Lundgren uttrycker det. Men vad är skatteflykt? Bo Lundgren får skilja på skatteflykt och skattefusk. Skatteflykt är ett kringgående av skattelagarna och innebär en raffinerad form av skattefusk. Kännetecknande för detta förfarande är att den skatteskyldige begagnar sig av civilrättsligt giltiga avtal för att uppnå icke avsedda skatteförmåner. Bo Lundgren behöver inte övertyga mig och inte någon annan heller beträffande denna affär, och han behöver inte redogöra för den i detalj, vilket han redan har gjort i pressen. Vi förstår precis hur det hela fungerar. Det fungerar helt enkelt på det sättet att köparen får avsevärd lindring i beskattningen. Där har det ingen betydelse att det råkar vara en skogsfastighet. Den avkastning som man skall ta upp till beskattning och som Bo Lundgren upprepade gånger hänvisat till kan ju till stora delar kvittas mot det avdrag som man får genom livräntan. Det måste väl vara en förmån under alla förhållanden, en förmån som blir större ju större inkomst man har, en klar förmån jämfört med om transaktionen hade skötts på vanligt sätt, med andra ord om det hade rört sig om en vanlig fastighetsaffär. Vi kan alltså slå fast att vi har här uppdagat — det har vi gjort för länge sedan — en mycket allvarlig brist i det svenska skattesystemet. Vissa människor har möjligheter att komma undan beskattning genom att använda en i och för sig i dagens läge formellt laglig åtgärd. Men vi kan konstatera — och det är poängen i den här debatten — att den borgerliga majoriteten inte vill följa socialdemokraterna i kravet på att avskaffa denna orättvisa i skattesystemet. Det är där skillnaden mellan borgerligheten och socialdemokratin ligger i den här frågan.

Herr talman! Jag är litet förvånad över Bo Lundgrens olika inlägg. För mig är nämligen denna affär fullkomligt ointressant, och jag lägger mig inte i den. Jag har genom att återge några tidningsrubriker belyst den fråga som vi nu diskuterar. Om rubrikerna är felaktiga så tala med pressen! Jag har inte något ansvar för dem. Jag ville närmast inför kammaren åskådliggöra en, som vi anser det vara, felaktighet i det svenska skattesystemet. Låt mig uttrycka det så här: Varför infördes en gång i tiden detta system? Jo, det infördes därför att säljaren genom en försäljning skulle kunna försäkra sig om en tryggad ålderdom och därigenom få ut livränta. Nu har dessa möjligheter förbättrats — man kan ordna sin pension genom försäkringar både före och vid försäljning. När man då upptäcker — vilket har dokumenterats av Bengt Silfverstrand — att fler och fler nu använder detta system med livräntor i samband med egendomsförvärv, som ett sätt att undkomma skatt, så menar vi att man skall gå in och lagstifta för att täppa till detta kryphål. Ytterst handlar det om att försöka återställa förtroendet för det svenska skattesystemet, och det är här som skillnaden finns mellan de borgerliga företrädarna och socialdemokraterna i denna debatt. Det är det som det handlar om, och därmed är Bo Lundgrens frågor fullkomligt ointressanta för mig. Det är inte min avsikt att diskutera enskilda fall, utan det handlar i dag om en avart i det svenska skattesystemet.

Herr talman! Vi har verkligen ingen anledning att inte besvara de frågor som Bo Lundgren har ställt. Jag vill bara konstatera att Bo Lundgren fortfarande är väldigt fixerad vid sin egen person. Jag tycker inte att herr Lundgrens person är av så stort intresse i den här debatten, utan det är i stället principerna som är betydelsefulla. Men, som det gamla ordspråket lyder, skjuter man i en flock är det alltid någon som känner sig träffad. Nu är det så, Bo Lundgren, att det ur själva reservationen inte går att bryta ut enskilda meningar. Svaret på Bo Lundgrens fråga är att det är vår avsikt att åstadkomma ett system som omöjliggör den här typen av transaktioner och som gör det omöjligt att vinna skattelättnader eller andra fördelar med exempelvis fastighetsaffärer enbart i syfte att få lägre skatt. Den andra frågan, vilka konsekvenserna av ett enskilt fall blir för samhället, är ju omöjlig att besvara när man inte har kännedom om alla detaljer. Det beror ju på kontrahenternas inkomstförhållanden i övrigt, på den skatteprogression och de övriga avdrag som man har. Jag kan alltså inte i detalj besvara den frågan, utan jag kan bara säga att principen är felaktig. De skattemässiga konsekvenserna när det gäller den affär som Bo Lundgren själv så gärna vill diskutera är enligt min mening oacceptabla. Jag har alltså lämnat klara och raka svar på dessa frågor.

Herr talman! Jag skall göra ett nytt och sista försök att övertyga Bo Lundgren genom att citera vad jag sade i slutet av mitt inledningsanförande: ”Enligt min uppfattning talar verkligheten för att man inte kan acceptera dagens generösa skattebehandling av livräntor i samband med egendomsförvärv” — det gäller även Bo Lundgrens affärer, om han nu nödvändigtvis vill ha reda på det. ”Vi har ingen anledning att vidmakthålla en uppdelning av medborgarna i frälse och ofrälse ur skattesynpunkt. Långt mindre anledning har vi att förstärka de tendenser som finns i den här riktningen.”
Herr talman! Jag begärde tidigare ordet för replik till Bengt Silfverstrand, när han sade till mig att han tar presscitat och vissa andra skriverier som intäkt för att jämföra ledamöters skatter och avdrag och att detta inte skulle utfalla till min fördel. Ja, skall man använda kvällspressens redovisning av riksdagsmännens inkomster — det seriösa i detta kan ju alltid diskuteras? Jag vet att de borgerliga ledamöterna i detta fall var i gott sällskap med framträdande socialdemokrater. När det gäller att i olika sammanhang bli jagade av pressen befinner vi oss i precis samma situation. Anledningen till att jag över huvud taget nämnde Bengt Silfverstrand i mitt första anförande var att han ville föra en skattepolitik, som skulle vara moraliskt högtstående; socialdemokraterna skulle svara för moralen. Han skulle undervisa oss andra för att på det viset stärka politikernas anseende. Då sade jag att Bengt Silfverstrand icke var den rätte mannen att uppträda här för att förbättra politikernas anseende.

Herr talman! Till att börja med vill jag yrka bifall till utskottets hemställan. Motsvarande fråga behandlades av detta riksmöte den 27 mars i år. Det gällde då studiemedel för eftergymnasial utbildning. Regeringen föreslog då, liksom nu, att äktamakeprövning ej längre skall ske när det gäller ansökningar om återbetalningspliktiga studiemedel. Riksdagens majoritet beslutade i enlighet med regeringens förslag. Vi socialdemokrater reserverade oss då mot detta beslut. Vi hävdade att vi principiellt — av jämställdhetsskäl — inte motsatte oss reformen. Däremot motsatte vi oss att man i nuvarande budgetläge i första hand införde förbättringar för familjer med inkomster på över 150 000 kr. per år. Den reformen hade vi kunnat vänta med. I debatten och reservationen pekade vi på mycket mer angelägna förbättringar inom studiemedelsområdet. Med anledning av den nu behandlade propositionen har vi från socialdemokratisk sida väckt en motion med samma syfte och med samma starka motivering. Sedan den nu aktuella propositionen framlades och vår motion med anledning härav väcktes har riksdagen alltså fattat ett beslut när det gäller det eftergymnasiala området som korresponderar med det nu föreliggande utskottsförslaget. Vi har därför från socialdemokratisk sida nu inte följt upp motionen genom någon reservation. Vi respekterar alltså riksdagens nyligen fattade majoritesbeslut men pekar i ett till betänkandet fogat särskilt yttrande på att vi fortfarande inte tycker att detta är en av de reformer som borde ha kommit i första hand. Dagens beslut blir ännu ett exempel på vår nuvarande regerings och riksdagsmajoritetens målmedvetna arbete på att vidga de ekonomiska klyftorna i vårt samhälle. Den 27 mars togs alltså äktamakeprövningen bort för studerande i eftergymnasial utbildning. Med det beslut som vi nu strax skall fatta sker motsvarande för gymnasiestuderande 18-19-åringar. För riksdagens arbete hade det varit bättre om besluten fattats samtidigt. För 16-17-åringar som söker återbetalningspliktiga studiemedel finns fortfarande detta prövningsförfarande kvar. Kanske har vi att motse ytterligare en proposition på området.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
Herr talman! Jag begärde ordet endast för att om så erfordrades yrka bifall till utskottets hemställan. Nu har Ralf Lindström gjort mig tjänsten att själv yrka bifall till ett utskottsförslag som vi har hört att han inte gillar. Därför skulle jag egentligen inte behöva vara med. Sakdebatten hade vi ju, som sagt, i själva verket för några veckor sedan. Detta är ett konsekvensbeslut. Den socialdemokratiska utskottsgruppen har ju också tagit konsekvensen av detta, eftersom den uppenbarligen menar, att även om beslutet från dess synpunkt nu inte är så klokt, skall det stämma överens med det beslut som fattades senast. Därför har socialdemokraterna inte ställt något avvikande yrkande. Låt mig bara göra den kommentaren att i den mån vi vidgar klyftorna i samhället kan i varje fall detta lilla beslut inte lägga många millimeter till dessa klyftor. Det må vara riktigt att avskaffandet av äktamakeprövningen i studiemedelssystemet endast gynnar dem som är gifta med folk som tjänar 100 000 kr. eller 150 000 kr. Kanske förhåller det sig så. Men i dag talar vi bara om 18-19-åriga gymnasister, och antalet 18-19-åriga gymnasister som är gifta med makar med inkomster över 100 000 kr. lär inte vara stort. Det kan inte vara något allvarligt hot mot den ekonomiska jämlikheten när vi tar ett litet steg mot en ökning av jämställdheten mellan könen.

Herr talman! Vi skall nu behandla anslaget till driften av grundskolan. Skolan har varit och är föremål för en intensiv debatt, och det är bra. Visserligen förekommer det i den debatten många förenklingar och generaliseringar, men i stort sett är debatten riktig och nödvändig. Somliga svartmålar och säger att skolan är en stor krisbransch. Det förekommer också att somliga förskönar och säger att allting egentligen är ganska bra. Bägge dessa grupper har naturligtvis fel. Sanningen ligger någonstans mittemellan. Klart är att skolans problem avspeglar de problem som vi upplever i hela samhället. Därför är det viktigt att vi tar upp en diskussion om skolans vardag och om de goda exempel som finns ute i våra kommuner, exempel på hur man arbetar efter de riktlinjer som riksdagen har dragit upp i anslutning till de senaste årens stora beslut på skolområdet. Det är också viktigt att vi beskriver de svårigheter som lärare och elever har och att vi tar konsekvenserna av dessa och föreslår åtgärder som de känner är ägnade att ge dem en bättre arbetsmiljö. Särskilt för de elever som har svårigheter — det kan gälla under fritiden, i hemmet eller i skolan — är skolan den förnämsta kanal som samhället har när det gäller stöd och stimulans. Därför måste skolan ständigt utvecklas, och därför är de borgerliga regeringarnas passivitet på skolområdet illavarslande. De beslut som vi i stor enighet har fattat måste fullföljas i praktisk handling. Tyvärr har vi inte sett så många positiva initiativ av ansvariga borgerliga statsråd. Detta har skapat oro och osäkerhet. Det har förhindrat den utvecklingsprocess som är en nödvändighet för att SIA-skolan skall bli verklighet. Ett av de tydligaste exemplen på regeringens inställning till dessa frågor var när man tog bort det endast ett år gamla statsbidraget för allmän fritidsverksamhet, vilket avsevärt har försvårat föreningarnas möjligheter att komma in i skolan. Därmed har skolan också berövats en värdefull tillgång som skulle ha kommit väl till pass i många utsatta rektorsområden. Mot denna bakgrund har man anledning att bli djupt oroad när man möts av rapporter om en på många platser hårt ansträngd arbetsmiljö. Här i riksdagen har vi haft både frågestunder och interpellationsdebatter som behandlat problem på just detta område. Ingen kan vara okunnig om dem. Både elever och personal far illa. Denna situation måste förändras. Vi nås också av rapporter om stora skillnader mellan kommuner och landsdelar när det gäller arbetet och förutsättningarna för arbetet i skolorna. Särskilt utsatta är de kommuner som också i andra sammanhang upplever svårigheter. Detta är den dystra verkligheten i många kommuner och skolor. Dessa skulle vara betjänta av ett riktat, problemorienterat stöd, ett sådant stöd som vi föreslår i vår reservation. Andra kommuner och skolor däremot har lyckats bra i sitt utvecklingsarbete. Där kan man se ett ökande inslag av kontakter mellan skola och arbetsliv/föreningsliv. Fackliga förtroendemän och föreningsledare berikar undervisningen med sina erfarenheter från en kärv vardag. Vi kan också se exempel på kommuner som i anslutning till skolan planerar och bygger ut sin fritidsoch kultursektor. Ofta lyckas man åstadkomma goda kommunala satsningar för barn och ungdomar som utgår ifrån en samverkan över kommunala förvaltningsgränser. Vi möts också av exempel på lokalt utvecklingsarbete på det pedagogiska området. Entusiastiska lärare och elever jobbar tillsammans fram nya metoder och modeller för undervisning. Detta utvecklingsarbete föder i sig mycket positivt. Ansvar, arbetsglädje och sammanhållning i klassen/gruppen är några effekter av sådant utvecklingsarbete i ordets rätta mening. Fler kommuner och skolor borde få uppleva detta. Men det behövs stimulans för att starta en sådan process. Med vårt förslag, till vars förmån vi har reserverat oss, ges sådana möjligheter till stimulans av positiva processer. Vi vill satsa 102 milj.kr. på grundskolan utöver det som regeringen har föreslagit för att få in fler lärare och övrig personal i de kommuner och skolor som upplever sådana problem och som är i behov av sådan utvecklingsprocess som jag nyss talat om. Detta är en punkt i ett sammanhängande program för barn och ungdomar. I detta program finns också förslag om satsningar på barnomsorgen, där finns krav på återinförande av statsbidraget för den allmänna fritidsverksamheten och där finns förslag som ger barn och ungdomar bättre möjligheter att delta i kulturaktiviteter. Vår stora satsning på att öka personaltätheten vill vi tekniskt klara på så sätt att vi fördubblar den s.k. länsskolnämndsresursen. Därmed vinner vi många fördelar. Där finns redan en upparbetad kanal för dessa pengar, genom vilken de kan nå ut till de skolor som har de mest utsatta arbetsmiljöerna. Konstruktionen är vidare sådan att storstadsområdena, som upplever de värsta svårigheterna, får det största tillskottet. Vi vet vidare av erfarenhet att länsskolnämndsresursen på en del platser redan i dag har den effekten att den stimulerar till utvecklingsarbete. Vi vill förstärka detta ytterligare, eftersom det är nödvändigt. När vi hade de s.k. SÅS-medlen , kunde vi glädja oss åt just denna effekt. Den summa vi nu föreslår är avsevärt större. Effekterna av detta torde också bli betydande. De mellan 1 000 och 1 500 vuxna, som man med detta förslag skulle tillföra skolan, skulle säkert aktivt bidra till att förbättra arbetsmiljön i våra skolor. Herr talman! Jag tror de flesta i denna kammare kan instämma i den beskrivning jag har givit av skolans problem och glädjeämnen. När vi skall angripa problemen behövs mer än arbetsgrupper och utredningar, särskilt när vi så väl kan beskriva de svårigheter vi möter. Därför, herr talman, har vi socialdemokrater dragit konsekvenserna av situationen och i vårt budgetförslag gjort denna kraftiga prioritering av skolan. Det är en prioritering inom befintliga ramar. Vi har lyft fram skolan. Det är en medveten politisk prioritering. Det är också ett förslag som har mött gillande i vida kretsar, icke minst bland dem som arbetar i skolan. Om detta vittnar bl.a. lärarpressen. Många pratar i dag om skolproblemen, men vi ser få konkreta förslag till förbättringar. I vår reservation läggs ett praktiskt och rejält förslag fram, som syftar till att skapa en bättre arbetsmiljö i skolan. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen fogad till utbildningsutskottets betänkande nr 26. Jag gör det i den förhoppningen att riksdagen gör detta förslag till sitt och därigenom verksamt bidrar till en bättre arbetsmiljö i våra skolor.

Herr talman! Av olika skäl kommer den samlade skoldagen inom SIA-skolan inte att kunna genomföras. I vart fall kommer den inte att kunna genomföras i den takt och den utsträckning som SIA-beslutet förutsatte. I år får bara ungefär 16 26 av alla landets grundskoleelever läsa med den samlade skoldagen. Det är ju också så att kommunerna i och för sig inte har någon skyldighet att anordna en s.k. samlad skoldag. Om det blir någon sådan beror i stor utsträckning på hurdan ekonomi kommunen har. Visserligen underlättar statsbidraget möjligheterna, men det är alldeles för litet för att täcka de utgifter som är förenade med SIA-skolan. Dessutom finns det ute i kommunerna en mängd praktiska svårigheter på skolorna. Främst bland de praktiska problemen är nog lokalproblemet. Det finns fortfarande skolor som inte har genomfört 1962 års läroplan när det gäller lokaler för t.ex. grupparbete. Vänsterpartiet kommunisterna har sedan länge krävt en annan kostnadsfördelning mellan stat och kommun. Vi menar bl.a. att all kommunal skolverksamhet borde få full kostnadstäckning från staten. Allra först borde staten täcka de kostnader som SIA-skolreformen förde med sig. Den fria resursanvändningen gav visserligen kommunerna större frihet att fördela pengarna, men statsbidraget blev och är fortfarande helt otillräckligt. Det finns olika förutsättningar i olika kommuner bl.a. när det gäller skolverksamhet. Själva grundförutsättningarna är helt olika på grund av skilda ekonomiska förhållanden. Detta gör i sin tur att barnen går i skolan och deltar i skolarbetet på olika villkor, beroende på var de bor, vilka föräldrar de har och vilken kommun skolan ligger i. Det innebär att de orättvisor och de kristendenser som finns runt om i samhället kring skolan också återspeglar sig i skolans verklighet. Den svenska skolan är en skola i ett klassamhälle. För några veckor sedan var jag på en skolkonferens i min pojkes skola. Jag träffade då förstås all skolpersonal, men jag kom att samtala speciellt mycket med skolmåltidspersonalen — skolbespisningstanter, som man sade på min tid. De berättade hur olika det var från kommun till kommun. I norrkommunerna sade de att när det var fisk på matsedeln fick barnen där hela berg av riktiga tomater och hela såar med färskklippt persilja. I söderkommunerna var matsedeln en helt annan. Där var de riktiga tomaterna ersatta med hoar av tomatketchup, och någon färsk persilja fanns det förstås inte. — Detta är bara ett exempel på skilda förhållanden. Undersökning på undersökning dokumenterar de orättvisor som finns på bildningens och uppfostrans område. Trots alla reformer finns orättvisorna kvar. Bostadsoch sysselsättningspolitiken leder till stora sociala och ekonomiska skillnader mellan och inom kommunerna, som sedan återverkar på skolornas förhållanden. Vid miljöinventeringen i Stockholms län framkom klara skillnader mellan kommunerna, bl.a. när det gäller tillgången på böcker för barnen och antalet behöriga lärare i skolorna. I en promemoria 1979 från utbildningsdepartementet redovisas stora skillnader mellan olika kommuner när det gäller kostnaderna för läromedel. Variationerna låg mellan 123 kr. och 475 kr. per elev. Dessa olika undersökningar visar att den obligatoriska och för alla gemensamma undervisningen i de olika kommunerna bedrivs under väsentligt skilda materiella förhållanden. Hela tiden sker det en sortering av barnen, från förskola upp till universitetsnivå. Den skamligaste sorteringen sker i dens.k. anpassade studiegången. 20 96 eller en femtedel av alla elever lämnar grundskolan utan att ha riktiga kunskaper i att läsa och skriva. De bråkiga och mest omotiverade eleverna hamnar i den anpassade studiegången. De elever som allra mest behöver skolan tvingas mer eller mindre bort från den. I Bengtsfors är t.ex. var tionde elev anpassad. I en Uppsalaskola får vart fjärde barn välja bort fysik och historia mot gymnastik. Den anpassade studiegången borde förbjudas. Orättvisorna i skolan är helt oacceptabla, men de är också av den arten att t.o.m. en borgerlig regering skulle kunna förändra situationen och skapa ekonomiska förutsättningar som garanterar arbetarbarnen samma materiella villkor i den obligatoriska skolan som rikemansbarnen i Djursholm och Lidingö har. Jag sade nyss att många elever lämnar skolan med stora kunskapsbrister, bl.a. i läsning, skrivning och räkning. Detta har tagits till intäkt för att skolarbetet är för svårt, för teoretiskt och för abstrakt. Man försöker nu sänka ambitionsnivån och börjar tala om att man skall inrikta sina krafter i skolan på att ge baskunskaper. Barnen går nio år i skolan. Den tiden borde mer än väl räcka för att ge barnen mer än baskunskaper. Skall man ha en lägre ambitionsnivå nu än man hade i den gamla folkskolan? Naturligtvis inte. I dag finns det tid i skolan att ge barnen kunskaper i en mängd som aldrig tidigare har varit möjlig. Det måste vi också kräva att skolan gör. Man skulle även kunna tala om en självsortering av barnen i skolan genom anpassningen till kunskapskrav, betygssystem samt kursoch linjeval. Väldigt tidigt står det klart vilka elever som kommer att lyckas i skolan. De som lyckas är de som klarar sig i betygsjakten och som så småningom kommer att gå på gymnasieskolans teoretiska linjer och sedan läsa på högskolan. De som misslyckas får söka en mer praktisk inriktning på sin skolgång eller slås ut. Åtskillnaden mellan manuellt och intellektuellt arbete präglar hela vårt samhälle. Man förnekar det produktiva arbetets betydelse och förhöjer det intellektuella arbetet. Detta är en stor del av kärnan i den borgerliga ideologin. I skoldebatten talas det ofta om att man skall öka den elevvårdande verksamheten i skolan och inte skilja på undervisning, fostran och social verksamhet. Det var också en tanke i SIA-skolans program. Både skolkuratorerna och skolpsykologerna bör därför ingå i skolans arbetslag. Förutsättningarna för att dessa skolkuratorer och skolpsykologer skall kunna utföra ett bra elevvårdande arbete är mycket små. Det beror på det alldeles för höga elevantalet för varje tjänst. Man hinner helt enkelt inte med. Därför är det viktigt, menar vänsterpartiet kommunisterna, att det fastställs ett delningstal för dessa tjänster. För inte så länge sedan gick det 10 000 elever på en skolpsykolog i Halmstad. Vi menar i vpk att det bör gå högst 1000 elever på en skolkurator eller skolpsykolog. Detta överensstämmer också med de krav som dessa grupper själva ställer. Vi menar även att statsbidrag för dessa tjänster skall utgå, precis som när det gäller skolsköterskor eller syokonsulenter. Jag skall till sist, herr talman, beröra den kommunala musikskolan. Den finns nu snart över hela landet men är av mycket skiftande kvalitet och omfattning. Avgifterna varierar kraftigt från kommun till kommun. Jag tycker att det borde vara en kulturpolitisk målsättning att bygga ut den kommunala musikskolan så att man får en jämn och hög kvalitet över hela landet och en sådan omfattning att alla som vill skall kunna få plats i undervisningen. Musikskolans stora betydelse har redovisats i skilda sammanhang; SIA och OMUS-utredningarna omvittnade detta. Musikskolan är ett betydelsefullt komplement till grundskolans och gymnasieskolans musikundervisning. Genom SIA-reformen och den samlade skoldagens olika aktiviteter kommer musikskolans verksamhet att bli än viktigare, och den kommer också, får man hoppas, att ingå som en integrerad del i skoldagen. I en tid då allt större satsningar behöver göras på bl.a. fritidsområdet för att ge ungdomar en meningsfull sysselsättning tvingas kommunerna av ekonomiska skäl att skära ner på denna form av verksamhet. Den kommunala musikskolan är en helt kommunal angelägenhet, och ofta drabbas just musikskolan av nedskärningar av anslag i trängda ekonomiska situationer. Stora skillnader mellan olika kommuner kan ju också konstateras när det gäller omfattningen av musikverksamheten, avgifternas storlek, lektionstid per elev, gruppstorlek, instrumentlån osv. Frågan om statsbidrag för musikskolan har många gånger tidigare behandlats av riksdagen och har också utretts. Den resurs som musikskolan skall använda är den s.k. förstärkningsresursen. Men förstärkningsresursen är helt otillräcklig för alla de ändamål som den skall räcka till. Det behövs ett statsbidrag till den kommunala musikskolan för att garantera en utbyggnad till hög och jämn standard över hela landet. Vänsterpartiet kommunisterna föreslår för detta ändamål 50 milj.kr. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till vpk-motionerna 425, 454 och 526 i berörda delar.

Herr talman! Göran Persson beskyllde i sitt anförande den borgerliga regeringen för passivitet på skolområdet. Påståendet är enligt min uppfattning häpnadsväckande. Göran Persson måtte väl ändå vara medveten om att åtskilligt har hänt på detta område sedan de borgerliga regeringarna kom till. Låt mig bara nämna några saker: den nya läroplanen för grundskolan, det nya statsbidragssystemet, normgruppen, arbetsgruppen mot våld i skolan, skoldelegationen för uppföljning av STA-beslutet och dessutom vad vi f. n. håller på med inom utskottet. Det är alltså några exempel på vad som har gjorts från den borgerliga regeringens sida, och det kan knappast kallas för passivitet. För någon tid sedan diskuterade vi i denna kammare anslagen till studieförbunden. Då anfördes från socialdemokratiskt håll att de ytterligare 23 milj.kr. som socialdemokraterna föreslog i ökade bidrag utöver de 800 milj.kr. som den borgerliga majoriteten stod bakom skulle vara direkt avgörande för studieförbundens verksamhet. I dag talar man från socialdemokratiskt håll sig varm för ytterligare ett bidrag på 102 milj.kr. till grundskolan, vilket kort sagt skulle vara av avgörande betydelse för en bättre arbetsmiljö i skolan. De ifrågavarande medlen skulle tillföras den del av förstärkningsresursen som länsskolnämnden fördelar och användas för att öka personaltätheten i skolan. Tillåt mig då först konstatera att det föreslagna bidraget skulle räcka till att anställa en person vid var fjärde skola i vårt land. Med all respekt för vad dessa personer skulle kunna uträtta får denna åtgärd ändå inte den överväldigande betydelse som socialdemokraterna vill göra gällande. Två tredjedelar av anslaget skulle användas till utbildningsändamål. Det skulle onekligen vara intressant att få veta vilken lönesättning Göran Persson tänker sig för dessa människor då anslaget skulle vara tillräckligt för att kunna tillföra skolan 1500 människor. Jag tycker att man gör det enkelt för sig då man bara plussar på inom område efter område utan att samtidigt på ett konstruktivt sätt redovisa hur man skall bekosta alla dessa anslagshöjningar. Utskottsmajoriteten, som självfallet i och för sig inte kan ha någonting emot att skolan tillförs ökade resurser för sin verksamhet, har ansett sig vara skyldig att visa och ta ett samhällsekonomiskt ansvar och har därför med hänvisning till det statsfinansiella läget ej kunnat biträda det socialdemokratiska förslaget. Därtill kommer, vilket inte är socialdemokraterna obekant, att vi nyligen införde nytt statsbidragssystem som gör det möjligt för kommunerna att flexibelt använda sina tillgängliga resurser. Det finns således utomordentliga möjligheter lokalt att göra resursförstärkningar på områden som man finner vara angelägna. Det var just decentraliseringstanken, att medlen skulle fördelas lokalt där man bäst känner problemen, som i hög grad låg bakom det nya statsbidragssystemet. Det är bara att konstatera att socialdemokraterna i sitt förslag inte följer upp denna decentraliseringstanke. Från kommunistiskt håll har vi som vanligt fått ta del av den kända klagovisan om hur orättvist och felaktigt det mesta är på skolans område och hur mycket bättre allt genast skulle vara om riksdagen ställde sig bakom de kommunistiska mångmiljonförslagen. Som vanligt yrkar kommunisterna på ökade statsutgifter i snart sagt obegränsad mängd samtidigt som man inte gör minsta redovisning för var pengarna skall tas. Utbildningsutskottet kan självfallet inte ställa sig bakom en dylik totalt ansvarslös ekonomisk politik. Det är anmärkningsvärt att vpk inte tycks vara medvetet om det statsfinansiella läget och vad detta kräver av oss alla när det gäller att vara återhållsamma med nya kostnadsåtaganden. Det är också anmärkningsvärt att vpk inte heller tycks vara medvetet om innebörden i det nya statsbidragssystemet och de möjligheter detta ger, via förstärkningsresursen, till en fördelning av medel efter kommunernas behov. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till utbildningsutskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Hans Nyhage var något irriterad i sitt anförande. Jag kan förstå det med tanke på att moderaterna här möter ett konkret förslag som är ägnat att förbättra arbetsmiljön i skolan. Det förslaget avvisar man. Det stämmer illa med den moderata propaganda vi hörde, exempelvis i valrörelsen, där man utmålade skolan som en stor krisbransch. När de skall ta de faktiska konsekvenserna av en sådan propaganda ställer inte moderaterna upp. Då kostar det skattepengar eller också får man styra pengarna till skolan från andra områden. Vi har tagit dem exempelvis från försvaret. Då är det fråga om en politisk prioritering, och den prioriteringen har vi gjort till förmån för skolan. Jag förstår att det irriterar Hans Nyhage. Hans Nyhage sade också att den borgerliga regeringen har varit aktiv, och sedan pekade han på läroplansförslaget, på det nya statsbidraget och på skoldelegationen. Men både läroplanen och det nya statsbidragssystemet är ju direkta konsekvenser och förlängningar av SIA-beslutet, som nu måste verkställas. Vad gäller skoldelegationen vill jag peka på att den är ett resultat av en socialdemokratisk motionsframställning här i riksdagen för något år sedan. Sedan gick Hans Nyhage in på de konkreta förslag som vi har lagt fram om personalförstärkning via länsskolnämndsresursen. Han sade att förstärkningsresursen bara skulle räcka till en person i var fjärde skola. Det må stå Hans Nyhage fritt att beskriva förslaget på det sättet, men Hans Nyhage vet lika väl som jag att länsresursen inte fördelas på så sätt. Den fördelas efter behov. Vissa skolor kommer icke att få någon personalförstärkning, andra skolor kommer att få en stor förstärkning. Vissa kommuner kommer icke att få någon personalförstärkning, andra kommuner kommer att få många. Hans Nyhage deltog i går i en studieresa till Botkyrka. Den kommunen har fått 0,065 behovtimmar per elev genom den länsskolnämndsresurs som utgår nu. Det är alltså en kraftig tilldelning. Omräknat i tjänster gör det ungefär 30 tjänster i Botkyrka. Lidingö däremot fick av Stockholms länsskolnämnd 0, alltså ingen tjänst. Vi föreslår att den här resursen fördubblas, och vi gör det därför att vi vet att pengarna kommer till de kommuner som har de största problemen. Sedan sade Hans Nyhage att vi har fått ett nytt statsbidragssystem. Det är riktigt, och det är ett statsbidragssystem som på många sätt är bra, men det har uppenbarligen den svagheten att de stora skillnaderna mellan regioner och kommuner består. I och med att vi satsar pengar på att fördubbla länsskolnämndsresursen kan vi också motverka de skillnaderna. Det är därför som vi är så angelägna om att dessa pengar satsas nu, eftersom det kommer att få direkt genomslag ute i skolorna i höst. Det här förslaget är resultatet av en medveten politisk prioritering från vår sida. Vi har alltså tagit konsekvenserna av de rapporter som vi fått från dem som arbetar i skolorna. Jag tror att de känner igen det här förslaget och att de —- precis så som det uttryckts i lärarpressen — hälsar förslaget med tillfredsställelse.

Herr talman! Hans Nyhage var ledsen över att behöva höra en känd klagovisa om hur det står till i skolan. Men verkligheten visar ju att den svenska skolan inte fungerar i dag. Utredning på utredning tar fram skrämmande uppgifter om hur olika förhållandena är för olika elever beroende på var de bor, vilka föräldrar de har och var skolorna ligger. Den skoladministrativa kommittén avlämnade en rapport för inte så länge sedan, där man sade att likvärdig utbildningsstandard inte uppnås och att staten måste ha medel till sitt förfogande för att åstadkomma de utbildningspolitiska mål som fastlagts. Det är nödvändigt också för att inte geografiska, ekonomiska eller sociala skillnader eller skillnader i klasstillhörighet skall inverka på den skola som står eleverna till buds. Att Sveriges ekonomi i dag är så dålig beror faktiskt på att Hans Nyhages parti har medverkat till att vräka ut pengar till storfinansen — pengar som kunde ha använts på ett betydligt bättre sätt, bl.a. till en skola som kunde fungera för alla. Utredning på utredning visar hur dåligt den svenska skolan fungerar i dag och hur bristerna i samhället direkt ger utslag när det gäller barnens möjligheter att få en skola som fungerar. Det är väldigt långt kvar till målet att ge alla barn — oavsett var de bor och oavsett social bakgrund och ekonomiska förutsättningar — möjlighet till lika utbildning och lika start i livet. Barn som kommer från arbetarfamiljer har ett generellt sämre resultat vilken måttstock man än använder. Det finns ett klart samband mellan den sociala sammansättningen och skolresultatet. Jag läste i Skolvärlden i går om en undersökning från SCB. Man sade där att den sociala skiktningen fortfarande har stor betydelse för vad ungdomarna gör efter grundskolan. 60 20 av barn med akademiskt utbildade föräldrar går på gymnasieskolans 3 och 4-åriga linjer, medan bara 1090 av arbetarbarnen gör det. Barn till de övre sociala skikten väljer teoretiska utbildningar i gymnasieskolan, medan arbetarbarnen väljer de kortare, yrkesinriktade. Bara 10 26 av arbetarbarnen väljer en teoretisk utbildning, och omvänt går bara 10 20 av akademikerbarnen de tvååriga yrkeslinjerna. 40 96 av arbetarbarnen går direkt ut på arbetsmarknaden utan någon form av gymnasieutbildning. Orättvisorna i skolsystemet dokumenteras nästan dagligen i olika tidningsartiklar, utredningar och undersökningar, på olika nivåer genom hela vårt samhälle. Jag tycker att det är på tiden att man tar de här undersökningarna på allvar och ger resurser till de kommuner som behöver mera resurser för att avhjälpa och motverka de ekonomiska och sociala skillnader som barnen i vårt land lever under. Den förstärkningsresurs som var till för att man skulle kunna fördela pengar mera rättvist och efter behov ute i kommunerna räcker inte alls till. Man kan bara göra ett studiebesök i en söderkommun — det skulle jag vilja rekommendera Hans Nyhage att göra — och konstatera att det inte fungerar. Kvaliteten i utbildningen är väldigt ojämn. Det vill vi från vänsterpartiet kommunisterna råda bot på. Vi har väckt de här motionerna för att förbättra skolsituationen för de elever i vårt samhälle som har det allra sämst ställt.
Herr talman! Om jag får börja med det senaste anförandet, så låt mig bara konstatera att de bekymmer som vi i dag har på skolans område inte är grundlagda under de senaste åren. Det ligger mycket längre tillbaka i tiden. Då befann sig moderata samlingspartiet sannerligen inte i majoritetsställning och kunde utforma skolpolitiken. Bekymren grundar sig alltså på längre tillbaka i tiden fattade beslut. Jag har gjort studiebesök i en söderort och sett att allt inte fungerar som det borde. Det är jag alltså fullt medveten om. Det var just därför vi fick det nya statsbidragssystemet med förstärkningsresursen som skulle kunna sättas in och som också sätts in på skolområden där man har svåra bekymmer. Men kontentan av det resonemang vi för i dag är ändå att det statsfinansiella läget inte tillåter oss att plussa på med de mångmiljonbelopp, för att inte säga miljardbelopp, som kommunisterna förordar. Där måste vi som tar ansvar för landets ekonomi säga nej. Tar inte vi det ansvaret kan det få en ände med förskräckelse för hela vårt skolsystem — det vågar jag påstå. Så till Göran Persson. Jag är fullt på det klara med att det inte är bra på alla områden i vår skola. Det finns brister, och dem skall vi försöka rätta till. Jag upprepar vad jag sade nyss: De bristerna grundar sig inte på den politik som förts från den borgerliga regeringens sida — grunden för dem ligger längre tillbaka i tiden. Det tar tid att rätta till saker och ting. Den borgerliga regeringen, som sannerligen inte kan beskyllas för passivitet på skolans område — jag tyckte att Göran Persson nu bekräftade att han hade fel i det påståendet — arbetar med all kraft för att komma till rätta med problemen. Jag räknade upp en rad åtgärder som har vidtagits för att komma till rätta med dem. När det gäller de 102 miljonerna är det ofrånkomligen så att det utslaget blir den personalförstärkning som jag nämnde, nämligen ungefär en person till var fjärde skola. Jag konstaterar att Göran Persson inte svarade på vilka löner man hade tänkt sig att de här människorna skulle ha. De skulle ju uppgå till ungefär 1 500. Dessutom tror jag att det är en överdriven tro på att en ökad personaltäthet skulle lösa alla problem. Det är en lång rad konkreta åtgärder inom skolan själv som måste till för att man skall kunna lösa problemen — inte minst en ökad elevaktivitet och elevmedverkan är nödvändig, för att ta ett exempel. Jag är inte alldeles övertygad om att man löser problemen på det sätt som socialdemokraterna tror att man kan lösa dem på. Jag tror att vi alla är överens om att det behövs ökade anslag till skolan. Men även på detta område måste vi visa den återhållsamhet som är nödvändig med tanke på landets ekonomi. Det är det direkta skälet till att vi från utskottsmajoriteten inte har kunnat biträda det socialdemokratiska yrkandet om dessa 102 miljoner. Vi skulle alltså vilja öka anslagen till skolan i nästan obegränsad utsträckning, om bara samhällets ekonomi så tillät. Nu gör inte samhällets ekonomi det, och därför tvingas vi säga nej. Detta nej måste vi säga när det gäller önskemål på en lång rad områden, önskemål som kan ligga oss mycket varmt om hjärtat.

Herr talman! Jag vill fråga Hans Nyhage varför det alltid är de sämst ställda i samhället som skall visa denna återhållsamhet och som alltid skall betala mest i skilda sammanhang. Hans Nyhage sade att det finns litet bekymmer i den svenska skolan. Jag tycker att han tar väldigt lätt på den här frågan och på all den dokumentation som visar att situationen är katastrofal för många elever. Det visar bl.a. den anpassade studiegången. På vissa skolor hänvisas 10 90 av eleverna till anpassad studiegång. På andra skolor är det ända upp till var fjärde elev. Dessa siffror är helt oacceptabla. Hans Nyhage sade också att det här är bekymmer som ligger långt tillbaka i tiden. Det är visserligen sant, och vi från vänsterpartiet kommunisterna påtalade också dessa orättvisor och oacceptabla förhållanden innan den borgerliga regeringen trädde till. Men de ekonomiska och sociala orättvisorna har förstärkts genom den borgerliga regeringens politik på dessa områden. Jag sade att de orättvisor som hade påvisats i olika undersökningar och utredningar var oacceptabla. Men de är också av sådan art att t.o.m. en borgerlig regering borde kunna råda bot på dem. I stället för att i abstrakta ordalag tala om normer som man vill införa, så bör man skapa sådana ekonomiska förutsättningar att arbetarbarnen garanteras samma materiella villkor i den obligatoriska skolan som de övriga barnen har. Jag tycker inte att det är för mycket begärt.

Herr talman! Jag noterar att Hans Nyhage i sitt andra anförande anslog en annan ton. Det tror jag också är nödvändigt om han skall argumentera vidare i den här frågan. Hans argumentering är motsägelsefull när han säger att socialdemokraterna bara basar på och har en överdriven tilltro till att mer personal skall kunna lösa skolans problem. I nästa andetag säger han nämligen att vi kunde ge skolan nästan hur mycket pengar som helst bara inte det statsfinansiella läget sade ifrån. Hans Nyhage måste bestämma sig för vad han vill. Antingen behövs mer personal eller också behövs det inte. Att vi skulle ha en överdriven tilltro till personalförstärkningar är ett uttalande som det är litet konstigt att få höra från det parti som under större delen av 1970-talet har talat om vikten av mindre klasser och fler lärare ute i skolorna. Uttalandet är också märkligt med tanke på att det kommer från en företrädare för det parti som i regeringsförklaringen 1976 skrev in att klasserna skulle göras mindre. Visserligen sprang man ifrån den delen av regeringsförklaringen med hänvisning till att det var ett skrivfel — i och för sig en anmärkningsvärd sak i svensk parlamentarisk historia. Hans Nyhage skall ha klart för sig att just moderaterna är det parti som under 1970-talet hårdast har drivit kravet på fler lärare och mindre klasser. Det har man gjort ända till dess man kom i regeringsställning och skulle omsätta orden i praktisk handling. Då räckte man inte längre till. Sedan frågar Hans Nyhage mig om lönesättningen för de människor som skall arbeta i skolorna med hjälp av de nya resurser som vi vill ställa till förfogande. Det är inte så svårt att svara på den frågan. Jag tror att Hans Nyhage själv inser vilket svar som måste ges. Lönresättningen skall naturligtvis följa gällande avtal. Jag sade också i mitt första anförande att vi räknar med att detta skall medföra att mellan 1000 och 1500 människor kommer in och arbetar i skolan. Detta beror i sin tur på vilka kategorier det kommer att handla om. Om man strikt följer den fördelning som länsskolnämndsresursen innebär, blir resultatet två tredjedelar pedagogisk personal och en tredjedel övrig personal. Då hamnar man någonstans mellan 1000 och 1500 människor. Svårare än så är det inte. Hans Nyhage säger att han har besökt en söderkommun. Det påpekade jag också för honom i mitt anförande. Han var i Botkyrka i går och såg hur problemen där tornar upp sig. Botkyrka skulle med vårt förslag få 30 nya tjänster till hösten. Hans Nyhage sade att man införde det nya statsbidraget för att komma till rätta med denna typ av problem. Vi kan nu konstatera, bl.a. efter skolöverstyrelsens undersökningar, att man inte har löst dessa problem och inte kommit till rätta med dem. Vi skall snart starta ett nytt skolår. Då vill naturligtvis de enheter som har stora svårigheter få ett stöd från de människor som annars pratar så varmt om att ge stöd till skolan och till de utsatta. Länsskolnämndsresursen får, som jag förut sade, den effekten att dessa kommuner erhåller den största hjälpen. Sedan kryper Hans Nyhage undan och säger att problemen i skolan i dag grundlades långt tidigare. Jag tror att vi förflackar debatten något om vi argumenterar på så sätt. Mycket av det som vi upplever i skolan i dag hänför sig naturligtvis till det som jag talade om i mitt inledningsanförande. Eleven upplever problem på sin fritid och i hemmet. Skolans problem är en bild av de problem som finns i samhället i övrigt. Hans Nyhage kan inte med bästa vilja i världen påstå att de borgerliga regeringarna skulle ha skapat ett mjukare och barnvänligare samhälle under den tid som de har haft folkets mandat att styra detta land. Jag tror att Hans Nyhage där kan finna en stor del av förklaringen till dagens skolproblem. Svårare än så är det inte för dem som vill inse sanningen. Jag noterar vidare, herr talman, att vi har kommit till den punkt då vi har prövat våra argument mot varandra. Jag tycker att de synpunkter som jag har redovisat i anslutning till den socialdemokratiska reservationen har bekräftats av de inlägg som Hans Nyhage har gjort. Därför kan jag än en gång nöja mig med att yrka bifall till den reservation som socialdemokraterna har fogat till utbildningsutskottets betänkande nr 26.
Herr talman! Att hänvisa till vad som har skett tidigare på skolans område är inte att krypa undan, utan det är att konstatera den verklighet som ligger bakom de problem som vi har i dag. Det hindrar självfallet inte att vi nu skall göra allt vad vi kan för att komma till rätta med problemen. Det är vår absoluta skyldighet. Den borgerliga regeringens ambition är i högsta grad att försöka lösa problemen. Men det sker inte på nolltid, utan det tar sin tid. Det måste göras mot bakgrund av de statsekonomiska förutsättningarna. Den biten får vi aldrig glömma i detta sammanhang. Jag undrar hur många mindre klasser det skulle bli om vi fick en vuxen person till var fjärde skola i detta land. Det går ändå inte att föra resonemanget på det sätt som Göran Persson gjorde. Skall man dessutom tillämpa gällande löneavtal, tror jag att antalet människor får reduceras ganska kraftigt, inte minst på lärarsidan, i jämförelse med det tal som Göran Persson nämnde. Pengarna skulle ju räcka till ungefär 1 500 människor, men jag tror att det finns anledning för Göran Persson att ompröva sin uppfattning när det gäller det antalet ganska väsentligt. Sedan vill jag bara säga att Botkyrka är något exceptionellt, något alldeles speciellt. Botkyrka är den i särklass invandrartätaste kommunen med invandrare av en lång rad olika nationaliteter och med undervisning på ett stort antal invandrarspråk. Att de speciella svårigheterna där skall jämställas med vad som över huvud taget gäller på skolans område måste ändå vara felaktigt. Jag är för min del på det klara med att det måste vidtas särskilda åtgärder för att klara problemen i de kommuner som är alldeles speciellt utsatta för svårigheter, och det går inte att åberopa att de 102 miljonerna skulle kunna klara de här problemen. Slutligen några ord till Inga Lantz. Hon upprepade sitt påstående om att det alltid är de sämst ställda som skall stå för återhållsamheten. Det påståendet blir inte mera sant för att Inga Lantz upprepar det gång på gång. Verkligheten är den att vi måste alla vara med om att göra begränsningar i våra åtaganden, även på områden där vi inte gärna vill göra begränsningar. Den ekonomiska verkligheten är sådan, och det är av det skälet som vi har handlat som vi gjort i utskottet, när vi har yrkat avslag på de mycket kraftiga utgiftshöjningar som kommunisterna har föreslagit och som socialdemokraterna föreslår med sina 102 milj.kr.
Herr talman! Bara några få ord, för att inte Hans Nyhages felaktiga påståenden skall stå oemotsagda. Jag sade till Hans Nyhage att det rör sig om 1 000-1 500 personer. Det är det första. Det andra vi talade om var de mindre klasserna. Jag påstod inte att pengarna skulle användas till att göra klasserna mindre. Däremot jämförde jag vår ambition att i praktisk handling ta fram pengar för att hjälpa dem som har det svårt med det tal som moderaterna tidigare drev om mindre klasser, av vilket det blev intet i regeringsställning. Sedan sade Hans Nyhage att de kommuner som har problem skall vi medverka till att stödja. Det enklaste sättet att medverka till att stödja de kommuner som har problem är att rösta för den socialdemokratiska reservationen, eftersom den har den här profilen och den här konstruktionen.

Herr talman! Låt mig inledningsvis vid denna sena timme meddela att jag inte kommer att yrka bifall till min motion, om det nu är några fler som undrar än de som redan har varit och frågat mig. Varje år utsätter sig svenska folket verkligen frivilligt för en massiv radioaktiv dos. Totalt genomförs över 17,5 miljoner röntgenundersökningar under ett år. 12 miljoner av dessa undersökningar sker hos tandläkarna. Enligt strålskyddsinstitutets beräkningar leder dessa röntgenundersökningar till 110 nya cancerfall om året. Den verkliga siffran kan vara både lägre och högre. Enligt amerikanska experter är risken att man skall få cancer troligen fem gånger så stor. I så fall orsakar röntgenundersökningarna över 500 nya cancerfall varje år. Men genom röntgen kan man också rädda liv. Varje år upptäcks ca 30 000 nya cancerfall genom röntgenundersökningar. För den skull kan man givetvis inte sluta att använda röntgenundersökningar, men man kan använda dem sparsammare och med lägre doser samt iaktta alla tänkbara försiktighetsåtgärder i fråga om kontroll av apparaturen, ha tillräckligt utbildad personal och registrera alla undersökningar. I det betänkande från jordbruksutskottet som vi nu diskuterar behandlas en motion väckt av Marianne Lundqvist och mig, där vi yrkar att riksdagen hos regeringen skall begära en översyn av strålskyddslagen i syfte att åstadkomma ökad säkerhet för både patienter och personal och att ansvarsfördelningen mellan jordbruksoch socialdepartementet i vad avser joniserande strålning ses över. Utskottet har behandlat motionen seriöst och även berett socialutskottet tillfälle att yttra sig. I ett särskilt yttrande från folkpartiledamöterna i utskottet understryks ytterligare betydelsen av säkerhetsfrågorna i samband med användningen av joniserande strålning inom sjukvården. Jordbruksutskottet och även socialutskottet påpekar att en översyn av strålskyddslagen f. n. övervägs inom jordbruksdepartementet. Min förhoppning är att denna översyn skall göras mycket snart och åtgärder också vidtagas så att lagen efterlevs av sjukvårdshuvudmännen. Tillstånd enligt strålskyddslagen krävs för att radiologiskt arbete skall få bedrivas. Tyvärr finns det exempel på att man saknar tillstånd vid vissa sjukvårdsinrättningar men också på att socialstyrelsens råd, anvisningar och rekommendationer efterlevs dåligt. En enkät som socialstyrelsen gjort i juli år 1978 bland sjukvårdshuvudmännen visar bl.a. att sjukhusfysiker lyser med sin frånvaro hos de flesta sjukvårdshuvudmän. Därmed saknas också kontroll av apparaturen. Endast åtta sjukvårdshuvudmän hade bildat röntgenkommittéer, och av dessa var några inte ens färdigbildade. Planer på att starta sådan verksamhet fanns hos ytterligare åtta huvudmän, medan de övriga inte har någon planering alls. Röntgenkommittéer är nödvändiga för att verksamheten skall kunna bedrivas på ett riktigt sätt. Det är uppenbart att socialstyrelsens råd och anvisningar inte följs. Händelserna vid Sahlgrenska sjukhusets kliniskt fysiologiska laboratorium under senhösten 1978 belyser klart hur bristfälligt strålskyddet är. Man har tvingats ge patienterna för höga stråldoser för att få en bild vid genomlysningarna. Trots detta blev bildkvaliteten dålig, och när skyddsombudet kopplades in blottades en skandal av oanade mått. Vederbörande klinikchef hade saknat tillstånd att bedriva röntgenverksamhet med genomlysning ända fram till 1976, då statens strålskyddsinstitut lämnade sådant tillstånd. Arbetet hade då pågått i ca 25 år utan tillstånd. Enligt tillståndet 1976 fick personalen endast utsättas för genomlysning och exponering under sammanlagt 30 minuter per vecka. I själva verket hade man utsatts för exponering ända upp till 5 timmar i veckan. Tillståndsbeviset hade personalen aldrig sett. Det var inlåst i ett kassaskåp. Enligt lagen skall all personal som arbetar med strålning hälsokontrolleras årligen. År 1977 gjordes den första läkarkontrollen. Då hade en läkare, en sjuksköterska och två undersköterskor drabbats av cancer. I dag vet man med bestämdhet hur farlig den joniserande strålningen är för människan, om hon utsätts för höga stråldoser i form avt.ex. många onödiga omtagningar av röntgenbilder på grund av felaktig teknik, om för stort område av kroppen utsätts för strålning eller om kroppen utsätts för långa genomlysningstider eller för onödiga undersökningar. All personal som arbetar med och utsätter patienter för joniserande strålning måste därför ha erforderliga kunskaper i strålfysik och strålskydd. Har man inte tillräckliga kunskaper utgör man en fara både för patienterna och för sig själv. Röntgenundersökningar görs kanske heller inte så sällan ”för säkerhets skull”. Här har den remitterande läkaren ett stort ansvar att avgöra om en undersökning är nödvändig eller ej. Patienten tror kanske inte att man är riktigt undersökt om man inte har blivit röntgad. Därför krävs det en god upplysning till allmänheten om att det ibland är bättre att undvika röntgenundersökningar. Det är en angelägen uppgift att sprida den här informationen inte enbart för den remisskrivande läkaren utan också för socialstyrelsen och sjukvårdshuvudmännen. Tyvärr förekommer inte någon samlad registrering av hur mycket strålning den enskilda människan utsätts för i hälsooch sjukvården. Jag tror att en väg vore att införa ett patientkort, exempelvis motsvarande nuvarande vaccinationskort. Där skulle man registrera samtliga undersökningar och behandlingar med joniserande strålning — inkl. de misslyckade bilderna, de s.k. omtagningarna. Det är väldigt viktigt att man registrerar alla omtagningar — de kan ibland vara väldigt många. Den strålning som svensk sjukvård utsätter befolkningen för är mångdubbelt större än den kärnkraftsreaktorerna orsakar. Trots detta går det inte att få något entydigt svar på frågan vem som egentligen skall ha ansvaret för all den verksamhet med joniserande strålning som i dag bedrivs inom hälsooch sjukvården. Det här ansvaret är starkt splittrat. Tillstånd av strålskyddsinstitutet krävs för att inneha röntgenutrustning och för att bedriva radiologiskt arbete. När tillståndet väl är givet är det den för verksamheten ansvarige inom varje sjukvårdsområde som skall svara för att skyddsföreskrifterna följs. Det har visat sig svårt, för att inte säga omöjligt, att få besked om vilka tillstånd som gäller för varje sjukvårdsområde. Strålskyddsinstitutet lyder under jordbruksdepartementet. Socialdepartementet svarar för hälsooch sjukvården och därmed också för stora delar av verksamheten med joniserande strålning. Vid en kammardebatt som jag under våren 1978 hade med jordbruksutskottets ordförande med anledning av jordbruksutskottets betänkande 1977/78:24 sade utskottets ordförande att utskottet fått sig förelagd miljölagstiftningen, där också joniserande strålning räknades in. Utskottsordföranden fann detta något långsökt och hade ingenting emot att ”denna kalk tages ifrån utskottet”. Vad beträffar motion 1450, andra yrkandet, om ansvarsfördelningen mellan jordbruksoch socialdepartementen i fråga om den joniserande strålningen inom sjukvården anser utskottet nu att det ankommer på regeringen att ta initiativ till ändringar i ansvarsfördelningen. Det är kanske riktigt, men tydligen slipper då jordbruksutskottet inte heller i fortsättningen att tömma den kalk som strålskyddet inom sjukvården utgör. I varje fall finns det i utskottsskrivningen ingen antydan om att man vill undgå fortsatta motioner om förbättringar av strålskyddet inom sjukvården. Och, herr talman, sådana kommer. Tyvärr är bristerna fortfarande stora. Jag har interpellerat i den här frågan tre gånger och väckt motioner flera gånger. Tyvärr inträffar fortfarande stora och onödiga skador samt dödsfall beroende på brister i vårt strålskydd. Jag har nu inget annat yrkande än om bifall till det eniga utskottets hemställan, men jag kommer i fortsättningen att följa denna fråga med stor uppmärksamhet. Vissa framsteg har faktiskt gjorts under de här åren. Jag vill inte tillskriva mig hela äran härav, men något tror jag ändå att det har fört saken framåt.

Herr talman! Fågan om hur vi bäst skyddar oss mot strålning som kan ge cancer var ju föremål för stor uppmärksamhet före folkomröstningen om kärnkraften. Skräcken bland många medborgare för att drabbas av sådan strålning som en följd av verksamheten vid kärnkraftverken var av stor betydelse för sättet att politiskt hantera denna fråga. Enligt engelska mätningar svarar kärnkraften vid normaldrift för mellan 1 och 2 Zo av den cancerframkallande strålning som vi utsätts för. Däremot kommer hela 30,7 70 av den stråldos befolkningen får från den medicinska användningen av joniserande strålning. Man skulle därför kunna säga att det strålningsproblem som behandlas i jordbruksutskottets betänkande nr 35 normalt är 200 gånger större än kärnkraftens strålningsproblem. Vår motion 1978/79:281 har fått en mycket välvillig behandling av utskottet. Arbetet med att reducera den medicinska strålningen pågår inom socialstyrelsen, Landstingsförbundet, strålskyddsinstitutet och enskilda landsting. Även de berörda fackliga organisationerna agerar. Inom jordbruksdepartementet övervägs en översyn av strålskyddslagen från 1958. Det är bra att jordbruksutskottet understryker att detta arbete skall bedrivas så, att det ”snarast möjligt leder till praktiska resultat”. Jag ser i den formuleringen närmast ett bifall till vår motion. Vi rör oss ju här på ett område där det råder stor osäkerhet i riskbedömning. Ett grundläggande faktum är dock att vår generation utsätts för ungefär 50 96 mer joniserande strålning än tidigare generationer och att detta är en av orsakerna till ökningen av cancerfrekvensen. Ett faktum är också att nästan hela denna ökning hänför sig till den medicinska användningen av joniserande strålning. Eftersom experterna nu tycks vara eniga om att det inte finns några säkra gränsvärden för när denna strålning blir farlig, måste allt göras för att begränsa stråldosernas storlek. Därför bör kraftåtgärderna sättas in där man kan få den största minskningen av den kollektiva stråldosen, nämligen mot de medicinska strålkällorna. I vårt land, liksom i de flesta andra länder, tillämpas den internationella strålskyddskommissionens rekommendationer om högsta tillåtna stråldoser, f.n. 5 rem/år. I den amerikanska debatten om riskerna med lågnivåstrålning har man på senare tid hävdat att gränsen utan större olägenheter skulle kunna sänkas till en tiondel av denna nivå, dvs. till 0,5 rem. En skärmbildsundersökning ger en genomsnittlig stråldos i lungorna på ca. 0,5 rem. Om man i stället använder sig av lungröntgen i fullformat är stråldosen bara en femtedel så stor eller ca 0,1 rem. Detta är bakgrunden till vår motion, och vi hoppas att riksdagens uppmaning till berörda myndigheter att nu snarast redovisa praktiska resultat skall få omedelbar effekt.

Herr talman! Jordbruksutskottet har i sitt betänkande nr 36 ställt sig bakom regeringens proposition, där det föreslås att nya grunder för ersättning vid viltskador skall tillämpas fr.o.m. den 1 juli i år. Jag har begärt ordet för att till protokollet få notera vissa farhågor om att det nya systemet på ett felaktigt sätt kan komma att drabba de marklösa jägarna i form av höjda jaktarrendepriser och älgavgifter. Denna kategori jägare är redan nu hårt drabbad av den våldsamma prisutvecklingen på jaktarrenden. Jag hoppas därför att jaktoch viltvårdsberedningen i sitt fortsatta arbete ägnar denna stora grupp jägare särskild uppmärksamhet. När systemet med älgavgifter och ersättning för älgars skadegörelse på jordbruksgröda infördes i början av 1930-talet, byggde detta på principen att ersättning endast skulle utgå till småbrukare som inte kunde kompensera sig genom jakt. Denna grundläggande princip bakom det nuvarande systemet markerades redan från början på så sätt att ersättning inte kunde utgå till jordbruksföretag med mer än en viss areal odlad mark. I propositionen föreslås nu att de övre arealgränserna slopas, vilket i princip innebär att alla markägare blir berättigade till ersättning. Samtidigt föreslås att självrisken höjs från nuvarande 200 kr. till ett belopp som motsvaras av 2 Ze av ett för jordbruksföretagets åkerareal beräknat skördevärde. Många markägare kan därmed kompensera sig för viltskador såväl genom ersättning ur länsälgskadefonden som genom värdet av egen jakt eller inkomst av jaktarrende. Det blir enligt min mening de marklösa jägarna som nu löper risken att få ökade kostnader i form av höjda jaktarrendepriser och högre älgavgifter. Inte minst mot den bakgrunden är det därför angeläget att jaktoch viltvårdsberedningen, som bl.a. har i uppdrag att utreda frågan om jaktarrendatorernas rättsliga ställning och arrendepriserna, skyndsamt tar itu med de marklösa jägarnas problem. Det är i och för sig vällovligt att beredningen försöker arbeta snabbt och komma med ett delbetänkande, men det finns därmed en risk för att man inte får en samlad bedömning av ett större problemkomplex. Jag förutsätter därför att beredningen i sitt fortsatta arbete närmare analyserar vilka möjligheter som finns, mot bakgrund av stigande arrendepriser och älgavgifter, att stimulera såväl jakträttsinnehavare som markägare att mer aktivt engagera sig i förebyggande åtgärder mot viltskador för att på så sätt medverka till att bryta den nuvarande utvecklingen mot allt större ersättningar för älgskador. Tyvärr måste man konstatera att regeringen i nu föreliggande förslag inte lyckats finna ett tillfredsställande system som stimulerar någon att vidta förebyggande åtgärder.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande 36 behandlas proposition 111 om ersättning vid viltskador, och propositionen har godkänts av utskottet utan några invändningar. Propositionsförslaget innebär att lantbrukare och jordägare kommer att kunna få ersättning för viltskador enligt förhållandevis generösa regler. Pengar till den ersättningen skall erhållas genom höjning av de avgifter för älg och annat kronvilt som skall utbetalas till älgskadefonden. I motion 1979/80:1893 har jag och Jan Fransson motionerat bl.a. om en begränsning av höjningen av älgavgifterna. Jag tycker det är litet egendomligt att den motionen inte har behandlats i detta sammanhang, som ju just berör älgavgifterna. Det hade varit önskvärt att så skett. Vi pekar i vår motion på att jaktarrendena och älgavgifterna har höjts mycket kraftigt på senare tid. Man har lagt på avgifter undan för undan, och det har visat sig att älgavgifterna har flerdubblats på mycket kort tid. Höjningen av priserna på jaktarrenden har också gått snabbt, snabbare än höjningen av älgavgifterna. Detta innebär att jakt börjar bli förbehållen endast de förmögna människorna. Vi har dessutom ett tryck från utlandet, där man är villig att ge goda ersättningar för jakträtt. Om det rådande systemet får fortgå, kommer det att innebära att de svenska jägare som är sämre bemedlade inte får möjlighet att jaga. När man nu har tagit upp självrisken i de här fallen har man såvitt jag kan förstå icke diskuterat den frågan närmare. I och med att en markägare har älg på sin mark måste ju jaktvärdet öka. Det hade därför varit logiskt att självrisken hade höjts i motsvarande mån som övriga avgifter har höjts eller i varje fall i motsvarande grad som avkastningen på jakten. Men så har inte varit fallet; det har inte föreslagits vare sig i propositionen eller vid utskottets behandling. Det är också på det sättet att markägarna på senare tid har lärt sig att ta ut ersättning för älgskadorna. Hur detta egentligen tillgår undandrar sig min bedömning, men jag tror det verkligen finns anledning att granska hur sådana ersättningar hanteras och utbetalas. Exempelvis för Kalmar län har dessa ersättningar ökat utomordentligt kraftigt: på de senaste tio åren har ökningen varit inte mindre än 15 000 96, om man vill räkna den i procenttal, dvs. avgifterna har ökat 154 gånger! Så snabbt har älgstammen faktiskt inte ökat! Det visar att det måste vara något feli det system som är uppbyggt, och med detta förslag kommer felet att accentueras ytterligare. Det är självklart att om vi får en tätare älgstam så ökar också älgskadorna. Men en större älgstam bör också kunna ge bättre utbyte för markägaren i form av köttvärde, om han jagar själv, eller också — som jag tidigare pekade på i form av de höga avgifterna för jaktarrenden som i dag utgår. På grund av älgtätheten borde han utan vidare också kunna kompensera sig för skadorna. Det måste vara något fel i uppläggningen när man först skall kunna tillgodogöra sig de högre arrendeavgifterna eller — om man inte arrenderar jaktmarken, utan jagar på egen mark — jaktvärdet samtidigt som man sedan kan få ersättning för älgskador från älgskadefonden. Jag måste beklaga att den här frågan inte nu har tagits upp mera seriöst av utskottet så att den kunnat behandlats på ett mer ingående sätt. Jag har inget yrkande emot ett enigt utskott, men jag vill protestera mot att motion 1893 inte har behandlats samtidigt med yrkandet om begränsningar av älgavgifterna. Den motionen kommer så småningom upp, förmodar jag, och jag hoppas att jaktoch viltvårdsberedningen då ser litet närmare på de här frågorna och att man även visar återhållsamhet när det gäller höjningar av älgavgifterna i fortsättningen.

Herr talman! Jag är litet överraskad över att kammarens ledamöter tar den sena timmen till intäkt för att sätta in de grövsta överdrifterna nu. Jag begärde ordet när Bernt Nilsson alldeles nyss sade att jakten i dag förbehålls de förmögna markägarna. Jag vet inte var anknytningen finns till det utskottsbetänkande som vi nu har att behandla. Jag kan inte hitta ens den minsta anvisning om att detta inlägg har något stöd i det betänkandet. Utskottets betänkande behandlar helt enkelt — i någon mån och utomordentligt försiktigt — ändrade regler för skada förorsakad av vilt. Tidigare har ersättning för viltskador endast kunnat utgå på grund av älgskada. Förändringen i lagen innebär att även skada som är föranledd av dovoch kronvilt nu kan ersättas. Dessutom har ersättningsreglerna förändrats så att det inte finns någon övre arealgräns där ersättning kan utgå. Detta har motiverats av att självriskbestämmelserna har ändrats så, att ersättning utgår i förhållande till den brukade arealen. Meningen med det är ingalunda att på något sätt konstituera en sådan ordning att mer välsituerade skall få större förmåner än andra. Därför är Bernt Nilssons inlägg något underligt. Han drar upp frågor som utskottet inte har haft att ta ställning till, och jag förstår inte vad han vill åstadkomma med det. Frågan nu gäller helt enkelt att rättvisare och vidgade regler skall tillämpas i fortsättningen. Det har utskottet varit enigt om. De socialdemokratiska ledamöterna i utskottet har alltså inte haft någon annan mening. Det hade kanske varit lämpligt att Bernt Nilsson hade försökt komma till tals med sina partivänner innan han här i kammaren talade om att motionerna har behandlats dåligt.
Herr talman!

Älgavgifterna har gång på gång höjts, och det drabbar naturligtvis jägarna. När man då ser hur stora utbetalningar som har gjorts från älgskadefonden och vilka kraftiga höjningar som har redovisats för exempelvis Kalmar län börjar man undra om systemet är upplagt på ett riktigt sätt. Det kan inte vara rimligt att den som har en kraftig älgstam på sin mark dels kan utnyttja den genom att antingen själv skjuta älg och tillgodogöra sig köttvärdet eller arrendera ut marken, dels kan få ersättning om han kan påvisa att han har haft älgskador. Det blir dubbla ersättningar, och jag kan inte finna att det är riktigt.

Herr talman! Bernt Nilsson insinuerar helt enkelt att markägare tjänar på denna ersättning, som av alla betraktas som ett utomordentligt dåligt vederlag för skada som har orsakats av vilt. Jag begriper, uppriktigt sagt, inte vad Bernt Nilsson syftar på. Den nu föreslagna förändringen innebär inte en förbättring för markägarna, men den innebär en förändring så till vida att ersättning nu kan utgå för skada som orsakats inte som tidigare enbart av älg utan även av kronvilt och dovvilt. Detta har ingenting att göra med det som Bernt Nilsson insinuerar, att någon kan skaffa sig dubbel gottgörelse. Det är fråga om en vidgad ersättning för viltskador och ingenting annat.
Herr talman! Det är obestridligen på det sättet att en markägare kan arrendera ut sin jakträtt, om han så vill, och få mycket bra betalt för den. I motion 1893, som dess värre inte behandlas här i dag, har vi visat att jaktarrendena har ökat utomordentligt kraftigt och att markägarna kan ta ut mycket stora avgifter, om de träffar på rätt person. Samtidigt kan markägaren få ersättning från älgskadefonden, om han kan påvisa att det har inträffat älgskador. På det sättet kan han ta ut pengarna dels så att säga in natura, dels via älgskadefonden.
Herr talman! Jag vill bara att det skall registreras till kammarens protokoll att Bernt Nilsson vidhåller att älgskadefonderna medger sådan typ av ersättning som kan missbrukas och att det rent av är fråga om oskäligt missbruk. Jag är ordförande i en länsälgnämnd, och jag vet precis hur den här ersättningsregleringen går till. Vad Bernt Nilsson talar om är helt enkelt någon typ av kverulans som möjligen är politiskt betingad men som inte har någonting med det sakliga förhållandet att göra. Jag tycker att den glesa skaran av kammarledamöter ändå bör få sig till livs den upplysningen att Bernt Nilsson talar om något helt annat än den kalla verklighet som de markägare som faktiskt har viltskador känner till.

Vidare får jag meddela att jordbruksutskottets betänkande 38 sätts närmast efter civilutskottets betänkande 28.

Folkpartiets partigrupp har som suppleant i skatteoch utrikesutskotten under Rune Ångströms ledighet anmält hans ersättare Ulla Orring.

Fru talman! På grund av resa och arbetsanhopningen i riksdagen kommer jag inte att ha möjlighet att inom föreskriven tid besvara Rolf Dahlbergs interpellation 176 om belåningen av fastigheter tillhöriga bostadsrättsföreningar. Jag avser att besvara interpellationen måndagen den 19 maj.

Fru talman! Lennart Pettersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta, eventuellt i samverkan med energiministern, så att den stora energihallen vid Lunds tekniska högskola kan utnyttjas för sitt ändamål och inte läggas ned. Norra apparathallen, eller energihallen som den också kallas, är belägen i den byggnad som har upplåtits för sektionen för maskinteknik vid tekniska fakulteten vid universitetet i Lund. Hallen dimensionerades, byggdes och utrustades i samband med tillkomsten av tekniska högskolan i Lund. Vid tekniska högskolan i Stockholm och vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg finns liknande anläggningar. Energihallen har utrustats med kvalificerad basutrustning för experiment med ånga, luft och vind samt elsystem. Till basutrustningen krävs försöksutrustning som tillförs inom ramen för olika forskningsprojekt. Några år efter högskolans utbyggnad visade det sig att verksamheterna inte fick den omfattning som svarade mot hallens prestanda och utrustning. Det löpande underhållet och driften krävde dessutom ansenliga resurser. Sammantaget ledde detta till olika utredningar om hallens organisation, ekonomi och användbarhet. I syfte att undersöka förutsättningarna för ett mer vidsträckt utnyttjande av energihallen tillsatte rektorsämbetet vid universitetet i maj 1978 en ledningsgrupp för energihallen med representanter för rektorsämbetet, fakulteten, sektionen, personalorganisationerna och de forskarstuderande. Ledningsgruppen genomförde bl.a. en enkät rörande intresset och behovet av att utnyttja hallen. Ledningsgruppens bedömning blev att lämpliga forskningsprojekt saknas. Mot denna bakgrund har rektorsämbetet för drygt en månad sedan beslutat i enlighet med ledningsgruppens förslag att all tyngre utrustning i hallen skall avställas från lokal användning fr.o.m. den 1 juli 1980 samt att inga ytterligare resurser för underhåll av denna utrustning anslås. Vidare beslöts att den disponibla golvytan i hallen skall reserveras för andra ändamål. Jag anser att det är olyckligt att stora resurser under lång tid bundits för forskning som inte kommit i gång. Jag kan inte ha någon annan uppfattning än rektorsämbetet i denna fråga så länge som forskningsverksamheten inom den tekniska fakulteten är mer betjänt av att utnyttja den disponibla golvytan i hallen för andra ändamål. Som lokalresurs kvarstår ju energihallen. Om universitetet i ett senare skede kan styrka behov av forskningslokaler inom energiområdet bör det rimligen kunna tillgodoses genom omdisposition av befintliga lokaler eller genom komplettering av lokalbeståndet. Att i dagsläget satsa omkring 3 milj.kr. på upprustning av basutrustning i energihallen är inte rimligt om den sedan inte kommer till användning för avsett ändamål. Huruvida basutrustningen kan användas i annat sammanhang eller på annat håll får bli en fråga mellan berörda myndigheter.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Alla är överens om att vi nu måste satsa större resurser än någonsin tidigare på forskning och utveckling både när det gäller alternativa energikällor och när det gäller en effektivare energianvändning. I fråga om kärnkraften har vi en frist till senast år 2010, då det sista kärnkraftverket skall vara avvecklat, och det är en kort period i dessa sammanhang. Beträffande oljan måste vi starta marschen ut ur oljeberoendet omedelbart. Det är mot den bakgrunden angeläget att de resurser för energiforskning som finns väl tas till vara. Den stora energihallen vid Lunds tekniska högskola med dess apparatur och bemanning är just en sådan energiforskningsresurs som inte bör få förfaras, men det är nu risk för att den läggs ner i brist på ekonomiska medel — i själva verket är situationen allvarligare än så, vilket framgår inte minst av utbildningsministerns svar. I min fråga har jag tagit upp den akuta situationen när det gäller energihallen i Lund, och jag måste säga att det är ett beklagansvärt svar jag har fått av utbildningsministern. Det innebär i klartext: Lägg ner energihallen — samhället är inte intresserat! Detta kan inte vara vare sig en rimlig forskningspolitik eller en rimlig energipolitik. Nästa år skall regering och riksdag fatta beslut om nya stora anslag för energiforskningen. Jag tycker att regeringen skulle få en dålig start på detta område, om det första konkreta resultatet blev att man tvingades lägga ner den stora energihallen vid Lunds tekniska högskola. Att skrota den stora utrustningen för energiforskning och lägga ner energihallen och att i ett senare skede, som utbildningsministern antyder i svaret, på nytt öppna lokalerna för forskning på det här angelägna området kan inte vara en vettig politik eller ett rimligt sätt att använda samhälleliga resurser. Min allvarliga vädjan till utbildningsministern är därför: Se i varje fall till att en viss ytterligare tid anslås för frågan om energihallen och försök att få fram anslagen på något sätt. Ta sedan upp frågan om energihallens utnyttjande med energiministern och diskutera vilka insatser de olika energiforskningsorganen under honom kan göra för att jämna vägen. Jag tycker detta är en ytterst allvarlig sak, och jag vill sluta med att fråga utbildningsministern om man inom utbildningsdepartementet verkligen har tagit upp frågan om energihallen i Lund med industridepartementet och med energiministern.
Fru talman! Jag är säker på att Lennart Pettersson har tagit del av handlingarna i ärendet och att han är medveten om att det råder fullständig enighet i ledningsgruppen vid Lunds universitet i den här frågan. Det finns sedan ett stort antal år en energihall som aldrig har använts för forskningsprojekt. Vid den inventering som man har gjort har det visat sig att det inte finns några aktuella forskningsprojekt som kan förläggas till denna lokal, trots att ungefär 30 milj.kr. i energiforskningsmedel står till förfogande för universitetet i Lund. I det läget har man sagt att man inte rimligen kan rusta upp en hall för projekt som inte existerar i sinnevärlden. Hallen finns ju kvar som en fysisk realitet. I samma stund som relevanta forskningsprojekt dyker upp kommer man från universitetets sida säkert inte att ha något emot att lokalisera dem till denna hall. Men förutsättningen är att det finns några aktuella forskningsprojekt. I den här frågan kan jag inte rimligen ha någon annan bedömning än den som gjorts av dem som ansvarar för universitetet i Lund.
Fru talman! Ledningsgruppen vid universitetet i all ära, men samhället har ju faktiskt att föra en energipolitik. Ett av målen för den politiken är att forskningen skall ges högsta prioritet, och då ankommer det naturligtvis på de ministrar som har inflytande i de här sammanhangen att driva dessa frågor, även om ledningsgruppen vid Lunds universitet i det här fallet skulle ha en annan uppfattning. Påståendet att det inte finns några aktuella forskningsprojekt för vilka man skulle kunna utnyttja energihallens stora kapacitet får betraktas som helt gripet ur luften. Är det något vi behöver göra i Sverige under de kommande åren, så är det ju just att satsa hårt och intensivt på olika slag av energiforskning, både för att åstadkomma en effektivare energianvändning och för att få fram alternativa energikällor. Här måste rimligen en så stor resurs som energihallen i Lund kunna göra en insats. Jag vädjar till utbildningsministern att tillsammans med energiministern försöka jämna vägen för forskningsanslag, eftersom hela vårt samhälle måste inriktas på en ökning av satsningarna på det här området. Regeringen måste ha ett övergripande ansvar i denna fråga.
Fru talman! Det är faktiskt så, att vi i all enighet har beslutat om att ansvaret för stödet till olika projekt ligger på forskningsråden och universiteten. Det är alltså ganska märkligt när Lennart Pettersson säger att vi, trots att vi har ställt lokaler och medel till förfogande, också skall gå in och i detalj styra vilka projekt som skall sättas i gång. Detta är en alldeles orimlig tanke. Jag är säker på att Lennart Pettersson i ett något lugnare sammanhang också delar denna min slutsats. Självfallet är det orimligt att vi här bättre än ledningsgruppen vid Lunds universitet — där detta beslut har fattats i full enighet — skall kunna bedöma hur man bör använda en enskild lokal i Lund.
Fru talman! Ledningsgruppen har uppenbarligen utgått från den aktuella situationen, men vi vet ju alla vilka arbetsuppgifter vi står inför på energiforskningsområdet. Vi vet att en ny och mycket stor satsning på energiforskningen måste göras nästa år, och då kommer de olika resurserna att behövas. Jag begär inte av utbildningsministern att man skall sätta sig på forskningsråd och andra organ utan allvarligt undersöka förutsättningarna att brygga över tills det här stora, nya forskningsprogrammet kommer i stället för att ha energihallen nedlagd under kanske ett år. När forskningsprojekten sedan kommer skall man på nytt bygga upp samma utrustning som man alldeles nyss skrotat. Jag tycker att detta är en kortsiktig och felaktig politik med hänsyn till de stora energiforskningsuppgifter som vi nu står inför.
Fru talman! Såvitt jag förstår kommer energihallen att stå kvar. Blir det fråga om intressanta forskningsprojekt, är jag säker på att man också kommer att kunna få utrustning för dem.
Fru talman! Men det står ju, utbildningsminister Wikström, i ert eget svar att ni inte har några invändningar och att man kommer att skrota den utrustning som nu finns för att bedriva avancerad energiforskning. Detta kan ju icke vara i överensstämmelse med utslaget vid folkomröstningen. Regeringen måste tänka sig för på det här området.
Fru talman! Nej, det står inte så i mitt svar, utan det står att jag inte kan ha någon annan uppfattning än ledningsgruppen i Lund, dvs. att det inte kan vara klokt att i dagens läge satsa ytterligare 3 milj.kr. på utrustning för ett projekt som icke existerar i sinnevärlden.
Fru talman! Jag tror inte att det behövs några 3 milj.kr. för att nödtorftigt klara energihallen det här året, tills vi får ett slutgiltigt bevis på om utbildningsministern eller jag har rätt när det gäller frågan om huruvida det behövs ytterligare energiforskningsresurser i det här landet.

Fru talman! Marie-Ann Johansson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att inställa de enligt henne till synes meningslösa provborrningarna i Kynnefjäll. Programrådet för radioaktivt avfall har inom ramen för sin verksamhet beslutat att genomföra ett projekt som syftar till att lokalisera bergpartier som har lämpliga egenskaper för slutförvaring av högaktivt avfall eller använt kärnbränsle. Projektet omfattar åtta till tio bergpartier på olika platser i Sverige och beräknas pågå under större delen av 1980-talet. De planerade undersökningarna av Kynnefjäll är de första inom ramen för detta projekt. Regeringen har den 6 mars i år godkänt ett av programrådet fattat beslut om att anslå medel till undersökningarna i Kynnefjäll. Programrådet kunde nämligen inte utan regeringens godkännande beställa det aktuella forskningsprojektet, då kostnaderna för projektet beräknades överstiga 2,5 milj.kr. Resultatet av folkomröstningen i kärnkraftsfrågan innebär att högst 12 kärnkraftreaktorer kan tas i drift i Sverige. Dessa reaktorer kommer att producera radioaktivt avfall i form av bl.a. använt kärnbränsle. Självfallet måste detta tas om hand och förvaras på ett säkert sätt. Kraftföretagen har visat en metod för förvaring av högaktivt avfall i berggrunden. Metoden har av regeringen förklarats uppfylla villkorslagens krav. Det är av största betydelse att det geologiska underlaget är av sådan art att man vid ett framtida beslut om lokalisering av ett s.k. slutförvar för högaktivt avfall eller använt kärnbränsle kan förlägga detta till en plats där högsta möjliga säkerhet mot läckage av radioaktivt material föreligger. De undersökningar som skall ske vid bl.a. Kynnefjäll är ett led i arbetet att finna sådana platser. Först när resultatet av de planerade geologiska undersökningarna föreligger blir det aktuellt att ta ställning till var en lokalisering av ett slutförvar kan ske. Programrådet, som har inhämtat nödvändiga tillstånd, bör mot denna bakgrund inte nekas rätten till att genomföra de geologiska undersökningarna vid Kynnefjäll.
Fru talman! Som vi hörde nu av energiministern är Kynnefjäll i Bohuslän ett av de områden där programrådet för radioaktivt avfall avser att starta provborrningar — för att se om man där kan förvara radioaktivt avfall. De här borrningarna har mött hårt motstånd från ortsbefolkningen, och några provborrningar har ännu inte kunnat starta. Man tycker inte att Kynnefjäll är en lämplig plats för slutförvaring av avfallet — naturligt nog. Protesterna har mötts med undanglidande besked från programrådet. I Dagens Nyheter den 20/4 kunde man läsa att PRAV uttalat att det med stor sannolikhet knappast blir Kynnefjäll som väljs som atomsopstation. När programrådet nu i måndags hade ett informationsmöte med aktionsgruppen Rädda Kynnefjäll sade en talesman för programrådet följande enligt pressen: ”Jag är nämligen fullt övertygad om att det aldrig blir någon atomsoptipp på Kynnefjäll ... Jag tänker då på riksplanen för norra Bohuslän, det principuttalande mot provborrningar, som gjorts av Tanums kommun samt att Kynnefjäll är klassificerat som naturskyddat område.” Man säger också enligt pressen: ”Vår avsikt är inte att undersöka berget för att anlägga en sopstation för atomavfall, .

Fru talman! Jag vill först understryka att vad det är fråga om här är en ren undersökningsverksamhet. Borrningarna är ett led i arbetet på att få fram en så säker slutförvaring som möjligt av använt kärnbränsle i Sverige. Man söker efter den plats som är lämpligast och behöver ett utredningsmaterial för att bedöma det. Vad det gäller här är fem borrhål, det har jag tagit reda på. Borrhålen kommer efter försökens slutförande att kunna tillslutas med en platta som är mindre än en kvadratmeter. Borrningarna kommer alltså att göra mycket litet ingrepp i naturen. Det är som sagt ett led i undersökningen, det vill jag som svar till Marie-Ann Johansson säga. Om man överallt sade nej till sådana här borrningar, som PRAV har funnit erforderliga utifrån sin erfarenhet, får man helt enkelt inte fram något tillfredsställande underlag för de säkerhetsbedömningar som i dagens läge är absolut nödvändiga. Vi har ju bestämt att vi skall ha tolv kärnkraftverk i vårt land. De här undersökningarna kan mycket väl visa att det är olämpligt att förvara avfall i Kynnefjäll. Så mycket bättre! Men jag tycker det borde vara ett intresse för alla att få fram ett så objektivt underlag som möjligt för bedömningen av denna mycket viktiga fråga.

Fru talman! Ja, det är så att vi skall ha tolv kärnkraftverk, och avfallet skall förvaras någonstans. Men provborrar man i Kynnefjäll, är det en tänkbar plats. Provborrar man inte, kommer Kynnefjäll inte att bli förvaringsplats för avfall. Det kan vi väl vara överens om. Som PRAV har uttryckt det: detta är ingen lämplig plats. Man tror över huvud taget inte att man kommer att förvara avfall där. Varför inte då redan nu stoppa borrningarna och lugna befolkningen, eftersom man ändå inte tycker att man skall förvara avfallet på Kynnefjäll? Jag kan citera programrådet igen: ”Jag är nämligen fullt övertygad om att det aldrig blir någon atomsoptipp på Kynnefjäll ———.” Varför fortsätter man då borrningarna? Varför inte i stället borra någon annanstans i så fall?
Fru talman! PRAV har gjort en framställning, grundad på vetenskapliga bedömningar, att få göra denna borrning. Vad som kan förekomma i ett och annat pressuttalande vill jag inte kommentera. Men det är utifrån dessa bedömningar som jag har gjort mina uttalanden här.
Fru talman! Jag kan bara med beklagande konstatera att man har rätt från aktionsgruppens sida. Enda möjligheten är nu att stoppa borrningarna för att säkert eliminera riskerna för att att man skall få förvaring av atomavfall i Kynnefjäll.

Fru talman! Bertil Fiskesjö har frågat mig 1. om jag delar hans oro över de allvarliga reella inskränkningar i yttrandefriheten och informationsfriheten som har uppkommit som en följd av konflikterna på arbetsmarknaden och 2. vilka åtgärder som regeringen anser sig kunna vidta för att yttrandefrihet och informationsfrihet i nuläget och för framtiden skall kunna garanteras bättre även under konflikter på arbetsmarknaden. Det är nog svårt att undvika att massmedierna drabbas av störningar under konflikter på arbetsmarknaden av det slag som det nu är fråga om. Men det är enligt min mening en självklarhet att det fria meningsutbytet och den allsidiga upplysningen — båda grundvalar för folkstyrelsen — måste i det väsentliga fungera också i ett konfliktläge. Inte minst är det viktigt att information om konflikternas verkningar och om förhandlingsarbetet kan nå ut till allmänheten. Det är också angeläget att tvistefrågorna belyses från olika håll, så att de som är indragna i konflikterna och de som står vid sidan om kan göra sina egna, självständiga bedömningar. Skulle det läggas kännbara hinder i vägen för massmediernas möjligheter att lämna nyheter och information och att förmedla olika åsikter, står vi alltså inför en mycket allvarlig situation. Särskilt alarmerande vore det om stridsåtgärder avsiktligt utformas så att vissa meningsriktningar undertrycks eller massmediernas självständighet i nyhetsoch opinionsförmedlingen hotas. : I ett läge som dagens har parterna på arbetsmarknaden ett stort ansvar. Jag anser mig kunna förutsätta att parterna — som i konflikterna själva tar i anspråk grundlagsfästa rättigheter — särskilt besinnar sitt samhällsansvar för att yttrandefriheten och informationsfriheten kan utövas på det sätt som våra grundlagar vill värna om. Situationen är inte sådan att något ingripande från regeringens sida är aktuellt. När konflikterna har avbrutits kan det finnas anledning både för parterna på arbetsmarknaden och för statsmakterna att överväga om gällande ordning är tillfredsställande eller om ändringar bör komma till stånd.

Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Det är ett slags absurt tillstånd som råder i vårt land just nu; det tycks de flesta vara ense om. Vad som är särskilt uppenbart och som borde ge anledning till en förutsättningslös diskussion om arbetskonflikterna i det moderna samhället är att konflikterna inom nästan varje område där de sätter in får svåra återverkningar för tredje man. Det är en rätt självklar följd av det ömsesidiga beroende som råder mellan olika sektorer i samhället. Konflikterna skadar i första hand vårt land som helhet, inte de förhandlingsparter som man på ömse håll vill komma åt. De hårda indirekta verkningarna visar sig inte minst på det område som jag tagit upp i min fråga. Den pågående konflikten gäller inte massmedias avtalsområden. Men trots detta har hela massmediasektorn redan drabbats mycket hårt, och om konflikterna pågår en tid kan verkningarna bli än mer omfattande. Vi vet hur läget är. Sändningarna i radio och TV är nedskurna till ett minimum, tidningarna har blivit tunnare, i vissa delar av landet kan inte tidningar eller post över huvud taget distribueras. Som jag framhåller i min fråga och som justitieministern även understryker i sitt svar är det ju i en konfliktsituation alldeles särskilt viktigt att allmänheten kan få en mångsidig och omfattande information om vad som är på gång och att en omfattande debatt kan föras just om konflikten i massmedia. Men frågan har också en mycket viktig principiell dimension. Vi har med rätta i vårt land ansett att en fri opinionsbildning, tryckfrihet, yttrandefrihet och informationsfrihet är så grundläggande och omistliga beståndsdelar i vårt demokratiska samhällsskick att vi gett dessa friheter ett mycket långtgående skydd i grundlag och annan lag. Så upplever vi plötsligt hur en rad faktiska omständigheter i samband med en arbetsmarknadskonflikt kan sätta det reella innehållet i alla dessa rättigheter i gungning. Vad är det för mening med det långtgående lagskyddet, kan vi fråga oss, när redan mycket begränsade grupper enväldigt kan besluta att TV och radiosändningar skall stoppas, att tidningar inte får distribueras, att debatten skall strypas? Särskilt olustigt är det naturligtvis när man på fullt allvar diskuterat och krävt att aktionerna skall kunna användas för att kapa bort nyheter eller rapporteringar som man ogillar. Det är tendenser till förhandscensur som strider mot alla principer för tryckoch yttrandefrihet som vi hittills hyllat i vårt land. Även om man nu tydligen har besinnat sig något när man börjat inse vilka värden som hotas, är ändå det som kan hända ytterligare på det här området mycket oroande. Pappersleveranserna är i fara — en del tidningar har papper endast för några dagar — och någon generell dispens har inte lämnats för pappersleveranser enligt vad som uppges i dagens tidningar. Och utan papper kan inga tidningar tryckas. Svårigheterna på distributionssidan blir värre för varje dag, och vid ett stopp för bensinoch oljeleveranserna stoppas distributionen i stort sett helt. Justitieministern hänvisar till det ansvar som parterna på arbetsmarknaden har. Detta ansvar kan icke nog understrykas. Samtidigt hyser han uppenbarligen förhoppningar om att parterna skall börja leva upp till detta ansvar. Har justitieministern några särskilda skäl att anta att konfliktåtgärderna i fortsättningen skall utformas så att massmediasektorn inte ytterligare drabbas? Har justitieministern några skäl att anta att de redan införda begränsningarna på området snart skall kunna lättas?
Fru talman! Bertil Fiskesjö har ställt två frågor. Som svar på den första frågan har jag konstaterat att jag delar hans oro över de här allvarliga inskränkningarna. Den andra frågan gäller vilka åtgärder regeringen eventuellt skulle vidta. Det framgår av mitt svar att jag inte tycker att det f. n. finns någon anledning att vidta några åtgärder. Som svar på Bertil Fiskesjös följdfrågor kan jag konstatera att man i vida kretsar har tagit avstånd från tänkbara stridsåtgärder som skulle diskriminera vissa åsiktsriktningar eller som kan sägas ha en censurliknande karaktär. Jag hänvisar återigen till att parterna på arbetsmarknaden — vi har en lång tradition på detta område — har visat stort samhällsansvar och att man därför i denna heta situation inte bör rusa iväg och vidta åtgärder som skulle strida mot vad jag tror att vi är eniga om, nämligen att både informationsoch yttrandefriheten måste få verka.